Herr talman! Jag skall av det skälet inte ge mig in på någon debatt om riksdagens återflyttning till Helgeandsholmen — hur frestande det än kan vara. Med anledning av Tore Nilssons inlägg vill jag bara säga att jag som budgetminister naturligtvis tycker att det är utomordentligt bra att riksdagsmän — det gäller f. ö. alla medborgare — är vaksamma när det gäller hur den offentliga sektorns affärer sköts. I den mån man upplever att de är mindre väl skötta, är det enbart positivt om man slår larm och försöker påpeka vad det är man tycker är vrångt. Men vi har inte, vilket är väl känt för Tore Nilsson och kammarens ledamöter, möjlighet att gå in och diskutera ett enskilt verks handläggning av en fråga. Och en hel del av det resonemang som Tore Nilsson för i denna interpellationsdebatt kan föras in under en sådan karaktärisering. Därför tror jag att Tore Nilsson håller mig räkning för att jag i detta avseende inte går in i någon detaljdiskussion. Det finns som bekant en särskild kontrollapparat för att vi skall kunna övervaka myndigheters sätt att sköta sina åligganden. Jag förmodar att den kontrollapparaten fungerar. Jag har inte någon som helst anledning att dra slutsatsen att detta ärende skulle vara felaktigt handlagt. Det jag har sagt får inte tolkas så. Jag har nämligen inte något underlag för att göra ett sådant påstående. Jag har heller inget underlag för att påstå att handläggningen i alla delar är perfekt. Det är f. ö. sällan någonting är det. Jag vill alltså inte göra någon personlig värdering av hur denna fråga har handlagts. Det får prövas i vanlig administrativ ordning. Det ställdes en fråga om huruvida kungörelsen från 1973 var gällande. Det är klart att den gäller. Tore Nilsson tog upp frågan om huruvida man skulle avyttra en del av inventarierna. I 1 § i kungörelsen sägs bl.a. följande: ”En myndighet får dock, efter samråd med detta bolag, besluta om avyttring i annan ordning när det gäller materiel eller inventarier av ringa värde eller när det annars bedöms ändamålsenligt och ekonomiskt fördelaktigt för statsverket.” Jag tror att man just med utgångspunkt i de sista orden i denna mening kan täcka in vad som här har skett.
Herr talman! Jag tackar för tillägget till svaret. Jag sade redan i mitt första inlägg att jag vet att ett statsråd inte kan diskutera enskilda verk och tjänstemän. Det är principen om sparsamhet som jag har velat ta upp. Jag talade också om parallellfall — annat som allmänheten observerar och irriteras av och som vi riksdagsmän ständigt får frågor om. Det ligger i stil. Nr 58 med den debattordning vi brukar ha. Vi diskuterar ofta ett exempel och tar sedan upp andra exempel där vi ser samma tendenser, samma sätt att handlägga ett ärende. Om man gör så, kan det inte tolkas som angrepp på någon speciell person. Det är i stället en belysning av hur systemet kan fungera. Det var intressant att få höra det övriga som stod i kungörelsen. Jag tyckte bara att uttrycket ”kasserad materiel” var underligt, eftersom det bevisligen var fråga om inventarier som kunde användas. Det var också märkligt att just det verk som tidigare hade haft inventarierna inte kunde använda dem när verket fått nya lokaler, då andra myndigheter i Stockholmsområdet var nöjda med inventarierna. På detta område har nog mycket skett av slentrian. Jag hoppas att det nu, i ett läge då det verkligen gäller att se på slantarna, skall bli en annan tingens ordning.

Herr talman! Ulla Ekelund har frågat mig om jag delar uppfattningen att samverkan mellan olika samhällsorgan vid framställning och distribution av informationsmaterial omt.ex. olika sociala rättigheter och skyldigheter skall eftersträvas. Vidare har hon frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att undanröja de hinder som kan förekomma och som försvårar eller omöjliggör sådan samverkan i informationsspridningen. En samordning av olika samhällsorgans information om olika sociala rättigheter och skyldigheter är angelägen av flera skäl. En sådan samordning har också skett. Exempel på centralt samordnade informationsinsatser är framställningen av flera utgåvor av Socialkatalogen, försöksverksamheten med viss samhällsinformation i telefonkatalogen och utarbetandet av Samhällsguiden. Regionalt har getts ut landstingsoch kommunkatalogen, där landsting, kommuner, försäkringskassor, länsstyrelser m.fl. medverkat i produktion och distribution. När det gäller att på kontor och mottagningar tillhandahålla informationsmaterial av olika slag måste det bl.a. av praktiska skäl göras vissa begränsningar. På försäkringskassornas verksamhetsområde bedrivs en omfattande information bl.a. genom ett femtiotal broschyrer och annat material som tillhandahålls på försäkringskassekontoren. För att detta omfattande material skall bli överskådligt och lätt tillgängligt för allmänheten har det bedömts vara nödvändigt att begränsa försäkringskassornas tillhandahållande av informationsmaterial som inte har samband med kassornas verksamhetsområde. En översyn pågår av riksförsäkringsverkets anvisningar till försäkringskassorna. Denna beräknas komma att beröra också det här aktuella området. Det blir då tillfälle att överväga hur samarbetet mellan försäkringskassorna och andra samhällsorgan skall utformas när det gäller informationsmaterial m.m. myndigheternas informationsverksamhet har också tagits upp i årets budgetproposition. Chefen för budgetdepartementet har där anfört att — i anslutning till att nämnden för samhällsinformation avvecklas — ansvaret för samordning av viss samhällsinformation bör läggas på en särskild delegation med företrädare för de offentliga huvudmännen för samhällsinformationen. Delegationen avses bedriva sitt arbete som en försöksverksamhet under en treårsperiod.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

Det är skada att det skall finnas sådana hinder för en gemensam verksamhet på detta område. Tidigare har man kunnat samordna informationsarbetet. Bl. a. vid införandet av bidrag för glasögon ägde en sådan gemensam information rum. Apoteken och länsarbetsnämnderna har också ställt sig välvilliga när det gäller att informera om förtroendenämndens verksamhet. Jag sätter mitt hopp till den del av socialministerns svar där hon talade om att det pågår en översyn av dessa arbetsförhållanden och möjligheterna att samarbeta mellan olika samhällsorgan. Jag förstår att informationsmängden kan bli besvärande stor och att det kan vara svårt att hitta i mängden. Men när det gäller så näraliggande verksamheter som landstingens och försäkringskassornas bör vi kunna få till stånd en samordning som positivt påverkar informationen till allmänheten.
Herr talman! Jag förutsätter att dessa frågor beaktas i det översynsarbete som pågår. Jag vill dock ge ett exempel på samarbete när det gäller att gå in på näraliggande områden som redan förekommer. Det pågår en samproduktion av information till långtidssjuka, där såväl riksförsäkringsverket som socialstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen är involverade. Jag tror man måste gå den vägen, att finna former för att gemensamt informera viktiga grupper. Jag förutsätter att sådana problem som Ulla Ekelund tog upp i sin fråga också tas upp i detta sammanhang, så att alla parter vet hur man kan gå till väga för att ge den bästa och den rätta informationen till de människor som är berörda.
Herr talman! Det här var ytterligare ett par positiva bitar på den väg som vi tydligen har inlett en vandring på. Men detta med samproduktion oroar mig litet, därför att det kan dels bli dyrare, dels försvåra och försena produktionen om landstingen skall tvingas samproducera med riksförsäkringsverket för att få ut sin information till exempelvis försäkringskassor. Delegationen kanske därför kan komma fram till att en samproduktion inte är helt nödvändig i alla sammanhang, utan att det ändå går att lösa samarbetsfrågan.
Herr talman! Den samproduktion som jag nämnde som exempel sker ju mot bakgrunden av att man vill ge den långtidssjuke en så heltäckande information som möjligt just i den specifika situationen. Det finns säkert många andra vägar att gå för att ge bra upplysning, men detta är en väg.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig hur och när en generell sänkning av de sociala avgifterna inom stödområdena 5 och 6 kan komma till beslut. Riksdagen beslöt år 1979 om riktlinjer för regionalpolitiken. Regionalpolitikens mål är att trygga tillgången på arbetstillfällen, en god service och en god miljö i alla delar av landet. Men vissa regioner måste prioriteras vid fördelningen av regionalpolitiska insatser. Ett sådant prioriteringssystem har lagts fast genom riksdagens beslut om att vissa delar av landet skall ingå i olika regionalpolitiska stödområden. Det finns sex stödområden. De regionalpolitiska insatserna syftar bl.a. till att stärka näringslivet och öka industrins andel av sysselsättningen i stödområdena. De regionalpolitiska medel riktade till näringslivet som staten f. n. förfogar över är i huvudsak selektiva och i hög utsträckning inriktade på att ge kompensation för kapitalkostnader. Avvägningen mellan generella och selektiva regionalpolitiska medel riktade till näringslivet och utformningen av olika medel har länge diskuterats i den allmänna debatten men har hittills inte belysts allsidigt genom en offentlig utredning. Jag avser därför föreslå regeringen att dessa frågor utreds.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på frågan. Frågan ställdes av Börje Hörnlund, men han har tyvärr ej tillfälle att själv ta emot svaret, och det är anledningen till att jag gör det. De regionalpolitiska satsningar som genomförts de senaste åren har betytt mycket för skogslänen. Tyvärr hade den stora flyttvågen och den avfolkning som då skedde medfört stora olägenheter för kommunerna i dessa områden. Det var den produktiva delen av befolkningen som tvingades flytta. Vi känner alla väl till de konsekvenser detta medförde, bl.a. för dem som flyttade men även för dem som stannade kvar. De sociala konsekvenserna blev svåra för båda dessa grupper. Inställningen till flyttlass är i dag annorlunda. Människorna vill stanna kvar i närheten av hembygden, och man ser det som ett rättvisekrav att arbetsplatserna nu i stället läggs i dessa kommuner. Arbetskraften skall inte längre tas härifrån på export. Att arbetet finns i regionen är huvudkravet. Pendlingsavstånden kan bli stora, och bortaboende under veckan kan bli följden. Huvudsaken är att familjen slipper flytta. Ett bra sätt att stimulera nyetablering vore en differentierad socialförsäkringsavgift. Men inte minst viktig vore denna för redan etablerade företag. Dessa skulle ges större möjlighet till överlevnad och kanske en utökning av arbetsplatserna. Därför är industriministerns svar med löftet om en utredning positivt. Det är viktigt att den utredningen kommer till stånd, att den arbetar skyndsamt och att det, som jag hoppas, positiva förslaget skall genomföras mycket snabbt. Det skulle ge stora positiva värden för skogslänens del. Jag vill än en gång understryka vikten av att positiva åtgärder på det regionalpolitiska området kommer till stånd.
Herr talman!

Herr talman! Jag vill tacka för det som jag tycker mycket positiva bemötandet av den här frågan.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om jag nu har någon lösning på hur man skall gå vidare med vägprojektet Stora Blåsjön-Ankarvattnet och det därmed sammanhängande gruvprojektet i Jormlien. Bakgrunden till interpellationen är att en vägupprustning mellan Stora Blåsjön och Ankarvattnet samt vinterväghållning av Stekenjokkvägen måste ske för att gruvbrytning skall kunna påbörjas i Jormlien i norra delen av Jämtlands län. Jag kan meddela att jag helt nyligen gav landshövding Harald Pettersson i uppdrag att biträda industridepartementet i förhandlingar med Boliden Mineral AB om att tillsammans med staten finansiera upprustning och vinterväghållning av länsvägarna 819 och 824 mellan Stora Blåsjön och Ankarvattnet i Jämtlands län. Jag kan därför för dagen inte säga något definitivt om det aktuella vägoch gruvprojektet. Det är min förhoppning att förhandlingsuppdraget skall kunna genomföras snabbt och att det skall gå att finna en för bygden positiv lösning.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret, som väl får betecknas som ganska positivt. Det finns ett klart samband mellan kommunikationer och näringspolitisk utveckling. Ett exempel på detta är det nu aktuella vägprojektet Stora Blåsjön-Ankarvattnet som berör förhållandena i Frostvikendelen av Strömsunds kommun i Jämtland. Kommunen i sin helhet har svåra arbetsmarknadsproblem och en växande arbetslöshet. I Frostviken har verksamheter inom jordoch skogsbruk samt byggnadsoch anläggningsarbeten dominerat bilden. Byggnadsverksamheten har haft en betydelsefull roll under kraftverksbyggandets epok. Efter 1970 har den kraftigt minskat. En mindre ökning av industrisysselsättningen harinte kunnat väga upp tillbakagången inom jordoch skogsbruk, som trots en viss insats av glesbygdsstöd kraftigt gått tillbaka. Den sektor som expanderat snabbast i området är turistsektorn, till vilken stora förhoppningar knyts bl.a. från kommunens sida. Den ökade turistnäringen i området har haft en gynnsam effekt inte bara för befintliga turistanläggningar utan även för övrig serviceverksamhet, som trots ett vikande underlag kunnat expandera. F. n. finns flera hotell och stugbyar med flera hundra bäddplatser. Med hjälp av lokaliseringsstöd har den nordligast belägna av dessa anläggningar, Blåsjöns fjällhotell, kunnat öka sin kapacitet till 130 bäddar, vartill kommer utbyggnader på aktivitetssidan i form av liftar och andra anordningar. Även andra liknande anläggningar har erhållit stöd, vilket ökat deras kapacitet och möjliggjort ökad sysselsättning. Frågan om en förbättring av vägförhållandena i området får alltså inte enbart ses som en del av gruvverksamheten, ett intryck som man kan få av svaret på min interpellation. Det här är också fråga om att ge turistverksamheten ett gott handtag till utveckling. Det förtjänar nämnas att sträckan Strömsund-Gäddede-Stora Blåsjön-Stekenjokk-Klimpfjäll är en mycket populär sommarturistled. Hela den berörda regionen kan mycket väl ingå i en långsiktig utveckling av ett turistområde med goda alternativ till den storskaliga turismen. Man måste alltså se denna vägfråga i ett större sammanhang. Det hör också ihop med bättre möjligheter till pendling för ortsbefolkningen då det gäller att få arbete på närbelägna orter och att kunna bo kvar i hembygden. I vad det gäller gruvdriften i Jormlien beräknas malmkroppen räcka ca tio år, och enligt Bolidens bedömningar torde 15-20 personer kunna få arbete i direkt gruvdrift samt 5-6 personer med transporter. Även denna verksamhet har klart behov av vägupprustning och öppethållande av Stekenjokkvägen vintertid. Arbetsgruppen för gränskommunalt samarbete har tillsammans med länsstyrelsen i Jämtland kommit fram till att en upprustning av vägarna i området skulle medge samverkan mellan Grong Gruber A/S och Boliden Metall AB med kostnadsbesparingar för bolagen vid kalkyltillfället på ca 1 milj.kr. per år. Som bekant är det näringslivet som mestadels gör vinster på samhällets infrastrukturella satsningar. I detta fall synes denna vinst vara anmärkningsvärd, och självfallet vore det i detta, liksom i många andra fall, berättigat med en satsning från gruvföretagens sida på vägupprustningen. Preliminära kommentarer i pressen av talesmän för Bolidenbolaget kan dock tyda på en obenägenhet att medverka. Denna fråga har varit aktuell i flera år, och enligt min mening är det på tiden att något konkret händer och att det händer snart. Förhandlingarna med Bolidenbolaget hade kunnat ske på den här nivån tidigare. Jag tackar än en gång för svaret, men får väl återkomma till frågan, om de nu förutskickade förhandlingarna gällande finansieringen inte ger önskat resultat.
Herr talman! Jag är ense med Sven Henriecsson om att vägarna har betydelse inte bara för det som jag närmast berörde, nämligen gruvverksamheten. I en glesbygd har ju vägarna betydelse för hela näringslivet. Jag har anledning förmoda att Bolidens tveksamhet inför den förhandling som nu inleds skall vika. Från företagets synpunkt måste det ändå vara intressant att göra den här malmreserven utnyttjbar i framtiden. Jag skall kanske också berätta för Sven Henricsson att enligt bostadsdepartementets bedömning kommer inte prövningen av gruvbrytningen enligt byggnadslagen 136 a § att medföra några problem. Det finns alltså alla möjligheter att få tillstånd att öppna gruvan. Som jag antytt i mitt svar är problemet närmast den relativt omfattande vägupprustning som måste komma till stånd för att man skall kunna klara malmtransporterna från Jormlien till anrikningsverket i Stekenjokk. Jag tycker därför att det är ett framsteg att förhandlingar om en gemensam finansiering av vägupprustningen liksom av vinterväghållningen nu kan påbörjas. Det är min förhoppning att förhandlingsarbetet skall kunna genomföras rätt snabbt och att företaget är berett att medverka till en positiv lösning.
Herr talman! Jag noterar här att industriministern än en gång understryker hur angeläget det är både för turismen och för andra näringar att vägfrågan löses. Men om de här förhandlingarna som man har knutit upp så mycket förhoppningar kring skulle stranda, hoppas jag att industriministern ser en möjlighet till lösning i alla fall, så att det här vägprojektet kan realiseras.

Herr talman! Hugo Bengtsson har frågat om jag vill redovisa de åtgärder som vidtagits eller som man står i begrepp att vidta för att garantera sysselsättning och trygghet för de anställda vid Öresundsvarvet. Enligt vad jag har inhämtat från Svenska Varv utarbetas f.n. inom Öresundsvarvet i samarbete med de fackliga organisationerna en utvecklingsplan för att så långt möjligt mildra effekterna av nedläggningen av varvsverksamheten. Planen syftar till att i så stor utsträckning som det är kommersiellt lönsamt sysselsätta personal och anläggningar vid varvet i ny verksamhet. MBL-överläggningar om planen pågår f. n. mellan företag och fackliga organisationer. Jag kan därför inte nu redovisa vilken eller vilka verksamhetsgrenar som kan komma att startas. Preliminära bedömningar pekar dock på att endast en begränsad del av de anställda kan beredas sysselsättning på detta sätt. Huvuddelen av de anställda får således söka anställning vid andra företag. I syfte att förbättra förutsättningarna för företagen i Landskronaområdet att anställa dem som blir övertaliga vid Öresundsvarvet pågår f.n. överläggningar mellan Svenska Varv och olika lokala intressen i Landskronaområdet. Överläggningarna syftar till att bilda ett etableringsbolag i Landskrona. Så snart en realistisk plan presenterats för etableringsbolagets verksamhet och lämpliga lokala intressenter knutits till bolaget, är jag beredd att föreslå regeringen att medel från anslaget Bidrag till Svenska Varv för vissa utvecklingskostnader utbetalas för att finansiera bolagets verksamhet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att regionalpolitiskt stöd kan lämnas till utbyggnader inom industrin i Landskronaregionen, och samhället har dessutom möjligheter att använda arbetsmarknadspolitiska medel. Vad avser verkstadsskolan vid Öresundsvarvet finns — med hänsyn till beslutet att lägga ned varvet — inte längre behov av denna utbildning för Svenska Varvs del. Frågan om eventuell ersättning för den verkstadsskola som därmed upphör bör kunna lösas av kommunen i samarbete med andra lokala företag som kan ha intresse av verkstadsutbildning. Statsbidrag kan utgå till kommunen för sådan utbildning.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att varvsdebatten nu har gått in i ett skede då vi riktar blickarna framåt för att försöka hitta konstruktiva lösningar på problemen. Trots allt är det uppenbarligen så att beslutet i koncernledningens styrelse att ta konsekvenserna av den ekonomiska utvecklingen för Öresundsvarvet har rensat luften och att alla goda krafter nu inriktas på att lösa problemen i omsorgen om de anställda och om regionens utveckling. Jag kan alltså när det gäller de värderingar som Hugo Bengtsson här har gjort av situationen i allt väsentligt instämma med honom. Jag vill tillägga i det här sammanhanget att vi från industridepartementet självfallet är djupt involverade i vad som händer i Landskrona, dag för dag praktiskt taget, även om det ännu inte har föranlett några konkreta beslut. Mitt intryck av det fortlöpande arbetet med att lösa problemen i Landskrona är att kommunen, facket och varvsledningen på ett föredömligt sätt nu gripit sig an arbetet att skapa ny sysselsättning i stället för den som kommer att försvinna på varvet. Jag tycker att det arbete som utvecklingsstiftelsen har startat också är föredömligt för orter med omställningskriser.

Jag har också goda förhoppningar om att etableringsbolaget som ett operativt instrument skall komma till stånd och att staten med de medel som är anvisade för ändamålet skall kunna bidra till etableringsbolagets verksamhet. Som jag sade är vi djupt engagerade i problematiken. Vi diskuterar utifrån riksdagens beslut om lokaliseringsstöd konkreta åtgärder för Landskronaregionen, som jag hoppas också skall kunna realiseras. När Hugo Bengtsson tar upp frågan om arbetsgivarens ansvar för de anställda vid varvet, kan jag bara vitsorda att det är självklart att Svenska Varv genom sitt dotterbolag Öresundsvarvet har ett ansvar för sina anställda. Jag vill också säga att jag inte finner anledning till någon kritik mot det sätt på vilket Svenska Varv har gripit sig an uppgiften. Jag tror att man i bästa samförstånd med facket och kommunen skall kunna lösa problemen. Frågan om det skulle kunna bli plats för reparationsverksamhet vid Öresundsvarvet i framtiden är jag inte beredd att svara på i dag. Det är närmast en fråga som Svenska Varv har att bedöma, och det är ofrånkomligt att den frågan också sammanhänger med hur man disponerar verksamheten vid övriga driftplatser, t.ex. vid Kockums. Hugo Bengtsson frågade mig också om inte Sundshamnen nu skulle kunna realiseras. Det är först och främst en kommunal fråga, och det är naturligtvis en planfråga både inom ramen för den fysiska riksplaneringen och när det gäller planeringen för hamnverksamheten i landet. Jag tror inte att behandlingen av energipropositionen är det beslutstillfälle vid vilket man tar ett beslut om hamnen. Men självfallet spelar hamnfrågan en avgörande roll vid bedömningen av Landskronas framtid. Att frågan inte tidigare bringats till avgörande kan ju regeringen inte lastas för, utan det beror närmast på omständigheterna. Jag kan också förstå att kommunen inte har drivit frågan speciellt intensivt förrän i det senaste skedet när man fått klart för sig hur utvecklingen kommer att bli vid Öresundsvarvet. Frågan om Sundshamnen kommer alltså att bli aktuell i samband med behandlingen av den industriella utvecklingen i Landskrona. När och på vilket sätt den kan komma att föranleda förslag från regeringen kan jag för dagen inte uttala mig om. Verkstadsskolan vid Öresundsvarvet är ju en föredömlig institution, erkänd som en utomordentlig utbildningsanstalt. Den koppling den har haft till den aktuella verksamheten vid varvet har naturligtvis varit en stor tillgång. Jag utgår från att verkstadsskolan skall spela en central roll i utvecklingsplanerna för Landskrona. Det råder ju inget tvivel om att verkstadsskolan är en tillgång om man tänker sig att etablera nya företag där och bygga ut befintliga företag. Det borde vara ett stort intresse för näringslivet i regionen att tillsammans med kommunen se till att verkstadsskolan kan leva vidare. Men verkstadsskolans framtid är ju en kommunal angelägenhet, och staten ger, som jag har sagt i mitt svar, statsbidrag för den typen av verksamhet. Min livliga förhoppning är alltså att verkstadsskolan skall kunna leva vidare.

Herr talman! För Svenska Varvs ledning gäller väl detsamma som har gällt för Hugo Bengtsson och mig, nämligen att man har velat avvakta innan man så att säga har klarlagt situationen. Det är alldeles uppenbart att Svenska Varv, som ju stod inför ett likvidationshot för sitt dotterbolag i Landskrona, måste ta hänsyn till de realiteterna, innan koncernledningen ger sig in i ett mer framåtsyftande arbete. Regeringen har nu utfäst sig att framlägga sådana förslag för riksdagen att likvidationshotet undanröjs. Jag har samtidigt för min del till kommunens representanter sagt att det bör vara angeläget för kommunen att genom direkta förhandlingar med Svenska Varv klara ut hur Svenska Varvs ägaransvar i fråga om Landskronavarvet skall utformas när varvet står inför sin avveckling. Det var bl.a. dessa överläggningar som ledde tillatt man från kommunens och fackets sida tog upp förslaget om att bilda ett etableringsbolag. Det är den vägen — vid regelrätta förhandlingar mellan kommunen och Svenska Varv — som man bör behandla Hugo Bengtssons senaste fråga om hur man tar ansvar för de elever som nu är verksamma vid verkstadsskolan. Jag kan för min del inte ge något omdöme — frågan måste bli föremål för förhandling mellan varvskoncernen och kommunen. Mot den här bakgrunden har jag tillåtit mig att göra det uttalandet att jag som ansvarigt statsråd inte har någon anmärkning att rikta mot det sätt på vilket Svenska Varvs ledning hanterat problemen. Jag märker att aktiviteten ökar och att man från varvskoncernens sida är beredd att ta sitt ansvar. Sundshamnen, som Hugo Bengtsson återkommer till, är först som sist en kommunal angelägenhet. Jag vill påminna om hur Göteborgs kommun hanterade utbyggnaden av Skandiahamnen genom att för finansieringen bl.a. anlita Nordiska investeringsbanken. I den mån hamnprojektet är ett planärende som vilar hos regeringen är det självfallet en regeringsfråga, men i allt väsentligt är ändå hamnar kommunal verksamhet. Hugo Bengtsson preciserade sig genom att hävda att man i samband med att man tar ställning till kolets framtida roll i landets energiförsörjning också skulle ta upp den här frågan. Det är riktigt. I energipropositionen kommer man att ta ställning till kolets roll i Sveriges energiförsörjning. Sedan åligger det olika intressenter att med utgångspunkt från det ställningstagandet värdera framtiden och fatta de investeringsbeslut som är nödvändiga. Jag har — som Hugo Bengtsson är väl medveten om — för min högst personliga del sagt att jag tycker att en i och för sig lämplig lokalisering av en att garantera sysselsättning för de anställda vid Öresundsvarvet kolhamn vore just Landskrona. Men den bedömningen måste till sist göras av de intressenter — t.ex. kraftverksföretag — som skall använda kolet.

Herr talman! Lars Werner har, under åberopande av att lantmäteriverket enligt tidningsuppgifter försäljer kartunderlag till främmande makter, frågat mig om jag anser att detta är förenligt med svenska säkerhetsintressen och vår neutralitetspolitik och alliansfria politik. Svenska topografiska kartor kan vem som helst inhandla i bokhandeln. Varje karta grundar sig på ett antal s.k. deloriginal. Vart och ett av dessa ger information om landskapet i något visst begränsat avseende. Dessa deloriginal förvaras hos lantmäteriverket. De är allmänna handlingar. Vem som helst kan beställa fram dem och få kopior mot betalning. Något hinder mot att sälja kartorna eller kopior av deloriginalen till utländska beställare finns inte. Både kartorna och deloriginalen har självfallet rensats från försvarshemligheter i enlighet med gällande sekretessbestämmelser.

Herr talman! Jag har samma syn på säkerhetspolitiken i dag som jag hade i december 1979 — för att svara på den frågan. Sedan kan jag försäkra Lars Werner att vi gör allt för att värna de svenska säkerhetsintressena, men vi tänker inte gå så långt i detta nit att vi hemligstämplar kartor över Sverige. F. ö. torde det vara Lars Werner bekant att främmande makter som har intresse för detaljer i den svenska topografin, lär kunna utnyttja andra metoder än att köpa karta hos lantmäteriverket.

Herr talman! Den här debatten utgår från den fråga som Lars Werner ställt, och den gäller huruvida lantmäteriverket skall få sälja kartor. Jag har svarat ja på den frågan.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vad jag avser att göra för att protestera mot förtrycket i Sydkorea och därmed visa solidaritet med oppositionen i landet. Eva Hjelmström har som bakgrund till sin fråga särskilt berört det öde som hotar den sydkoreanske oppositionspolitikern Kim Dae-Jung. Kim Dae Jung har dömts till döden i två instanser. Vilken dag som helst väntas Sydkoreas högsta domstol tillkännage om den bekräftar dödsdomen eller inte. Om högsta domstolen skulle bekräfta domen, har Sydkoreas president Chun Doo-Hwan befogenhet att benåda. Kim Dae-Jungs namn har kommit att förknippas med hoppet om en utveckling i demokratisk riktning i Sydkorea. Den svenska regeringen har på olika vägar vädjat till den sydkoreanska regeringen att icke låta avrätta Kim Dae-Jung. Vi har framfört detta budskap också tillsammans med de övriga nordiska regeringarna. Jag vill erinra om det telegram de nordiska utrikesministrarna den 9 juli förra året skickade till Sydkoreas dåvarande president Choi. Jag får också erinra om det budskap jag själv tillställde Sydkoreas utrikesminister Lho Shin-Yong den 17 september förra året, omedelbart efter det att dödsdomen mot Kim Dae-Jung avkunnats i första instans. Den svenska regeringen begagnar fortfarande varje tillfälle att agera i denna sak — på det sätt vi hoppas skall vara mest verksamt.

Herr talman! Situationen i Sydkorea kan närmast liknas vid situationen i Chile efter Pinochetjuntans maktövertagande. Som Ola Ullsten också framhåller i sitt svar har Kim Dae-Jung, demokratins förkämpe under många år, dömts till döden och hotas med avrättning, trots en mycket omfattande världsopinion, trots Amnesty Internationals försök att ingripa. Men inte bara Kim Dae-Jung utan också en rad ungdomar, som protesterat mot förtrycket, hotas av dödsstraff. Den nye diktatorn Chun Doo-Hwan hyllas i en makaber personkult, samtidigt som mängder av oliktänkande kastas i fängelse eller arbetsläger. Arbetarrörelsen har systematiskt krossats och presscensuren är total. Nu har, herr talman, informationen om Sydkorea länge varit dålig i vårt land, och jag tycker att ansvaret för det till stor del faller på regeringen. Alltför länge har regeringen stillatigande åsett hur förtrycket har hårdnat och hur alla demokratiska krafter kämpats ned. Man har sett mer till handelspolitiska än utrikespolitiska aspekter. Man har försökt sälja svensk industri i Sydkorea men inte tagit upp den politiska situationen. Visst har man riktat kritik, och det gör också Ola Ullsten i sitt svar. Han uttrycker även oro över Kim Dae-Jungs öde. Men jag vill ändå med anledning av svaret fråga — inte minst därför att andra regeringar, t.ex. den japanska, verkligen har protesterat och t.o.m. hotat med att avbryta förbindelser — om den svenska regeringen har några ytterligare konkreta planer på aktioner för att visa solidaritet med inte bara Kim Dae-Jung utan med hela den demokratiska rörelsen. Hur kommer våra förbindelser att påverkas om de dödsstraff som nu hotar går i uppfyllelse?
Herr talman! Vi följer självfallet utvecklingen i Sydkorea. Vi tvekar inte att säga vad vi tycker om det politiska förtrycket. Och vi kommer, som jag sade i mitt svar, att ta varje tillfälle i akt för att försöka förhindra att dödsdomen mot Kim Dae-Jung verkställs.
Herr talman! Det är bra. Men det är inget svar på frågan om man planerar några ytterligare konkreta aktioner, och inte heller svar på frågan hur våra förbindelser kommer att påverkas om dödsstraffen går i uppfyllelse.

Herr talman! Mats Hellström har i en interpellation om Sveriges inställning till de politiska förhållandena i Östra Timor ställt följande frågor: 1. Vilka förändringar i läget på Östra Timor har sedan hösten 1979 medverkat till att ändra den svenska regeringens syn på Östra Timor-frågans behandling i FN? 2. På vilket sätt har det humanitära elementet i resolutionen ”förtunnats”? 3. Betyder utrikesdepartementets uttalande om resolutionens politiska karaktär att Sverige markerar ett avståndstagande från det portugisiska förhandlingsinitiativ som många andra länder välkomnat? Låt mig först sammanfatta den svenska hållningen till Östra Timor-frågan i FN. Vi stöder principen om självbestämmanderätt och anser att denna rätt har förvägrats Östra Timors folk. Oavsett vad vi själva tycker, står det numera klart att FN inte har någon möjlighet att åstadkomma en politisk förändring på Östra Timor. Vi har tagit fasta på hur vi kan göra en insats, nämligen genom att ge humanitär hjälp. Jag vill understryka att denna hållning inte är ny. Vi gav klart uttryck för den i vår röstförklaring under FN:s generalförsamling 1979. Att vi då kunde stödja församlingens resolution berodde på att vi uppfattade den som väsentligen humanitär. Detta var inte möjligt med motsvarande resolution under den senaste församlingen. Vid höstens omröstning underströks i en svensk röstförklaring det stora behovet av humanitärt bistånd till befolkningen och uppmanades alla berörda till samarbete för ett ökat hjälpprogram. För att anknyta till Mats Hellströms första delfråga så är det alltså inte förändringar i läget på Östra Timor sedan hösten 1979 som har föranlett den ståndpunkt vi intar. Östra Timors situation under det senaste året är framför allt ägnad att bekräfta vår uppfattning att något realistiskt alternativ till denna faktiska situation inte går att se. Innebörden av det UD-uttalande Mats Hellström åsyftar i sin andra fråga är att det humanitära elementet i den senaste resolutionen tunnats ut i förhållande till dess politiska inslag. Uttalandet motsäger inte vår röstförklaring utan är ett annat sätt att uttrycka samma sak. Som svar på Mats Hellströms sista fråga vill jag säga att vi självfallet inte har invändningar mot det portugisiska förhandlingsinitiativet. Det är dock ännu för tidigt att bedöma vad det kan leda till, eftersom dess närmare innehåll inte fastställts. Beträffande skälen till den svenska hållningen i Östra Timor-frågan vill jag i övrigt hänvisa till det svar på en fråga som jag lämnade i riksdagen den 24 november 1980.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till den är den tragiska massdöd där 100 000, kanske bortemot 200 000, människor har dött på Östra Timor sedan Indonesien militärt invaderade landet efter det att Portugal hade lämnat landet. Östra Timor är ett av FN:s många avkoloniseringsfall, och det behandlas där varje år. Det är också ett av de få avkoloniseringsfall som synes lösas genom folkmord. Det väckte stor förvåning hos många att den svenska regeringen i höstas ändrade sitt ställningstagande i FN. Från att tidigare ha röstat ja till de resolutioner som ger uttryck för Östra Timors rätt till självbestämmande avstod man då från att rösta. Anledningen till förvåningen är att ingenting synes ha skett på Östra Timor som skulle kunna motivera ett ändrat ställningstagande. När det gäller befrielserörelsen FRETILINS aktivitet har det gerillakrig som började föras efter den indonesiska invasionen 1977 enligt alla bedömare snarare ökat än minskat i omfattning. FRETILIN har på senare tid angripit centrala områden i huvudstaden, vilket man inte har gjort tidigare. I och för sig har det inte förekommit några omfattande strider, men under inga omständigheter kan man säga att den militära aktiviteten på ön har minskat. De internationella hjälporganisationer som under det senaste året har haft möjlighet att komma till Östra Timor har bekräftat de uppgifter som har lämnats tidigare, framför allt i australiensisk press, om den fruktansvärda nöden och om massmorden. Det nya är såvitt jag förstår att Portugal, den gamla kolonialmakten, nu för första gången har tagit initiativ. Man har vänt sig till FN och till Indonesien och sagt: Vi är beredda att ställa upp för att försöka åstadkomma en förhandlingslösning. Vi har kvar vårt ansvar för Östra Timor. — Portugal har ju aldrig accepterat den indonesiska annekteringen av landet. Att den gamla kolonialmakten tar det ansvaret är vad som i varje fall i FN har uppfattats som det nya i situationen. Vi kan naturligtvis diskutera hur djupgående den portugisiska viljan är, hur bestämt man kommer att driva sina krav osv., men detta blir i sin tur beroende av omvärldens reaktion. Just i det läget bestämmer sig Sverige för att inte längre stödja resolutionen — den är för politisk, säger man, och avstår i stället. Jag har svårt att förstå att utrikesministerns svar skulle skapa klarhet kring Sveriges ställningstagande. UD gjorde ett uttalande strax efter beslutet, som kritiserades starkt i Sverige. Där anfördes det: Förra årets resolution var till största delen utformad med utgångspunkt i de humanitära problemen, dvs. hur man skulle kunna underlätta humanitärt stöd till befolkningen på Östra Timor. Den sidan av problemet har i årets resolution tunnats ut till den grad att det från svenska utgångspunkter nu måste vara en konsekvent linje att avstå i vad gäller årets resolution. Och jag har tagit upp det i min interpellation: Vad är det som har tunnats ut? De humanitära avsnitten av resolutionerna är identiska utom på två punkter. 1979 fanns en mening om att man skulle underlätta familjeåterförening. Det arbetet har sedan påbörjats av FN:s flyktingkommissarie, och den passusen finns inte med. Däremot finns FN:s flyktingkommissarie nämnd. I övrigt är formuleringarna i punkt 5 identiska utöver att man i år, till skillnad från förra året, säger att inte bara FN:s flyktingkommissarie och FN:s barnfond utan även World Food Programme, alltså FN:s Livsmedelsprogram, skall ge hjälp till Timor. Där har man alltså utvidgat substansen i det humanitära avsnittet genom att säga att också World Food Programme skall delta i det humanitära arbetet på Timor. I övrigt är det ingen skillnad. På vilket sätt är detta en uttunning? Är inte skälet i stället att de politiska elementen byggts ut kraftigt? Formuleringarna om på vilket sätt det skall bli val på Timor, på vilket sätt FN har ett ansvar, på vilket sätt självständigheten skall utövas är helt entydiga med dem i förra årets resolution. Det finns inte någon upptrappning mot mer politiska element, om nu det skulle vara så farligt. Det är samma formuleringar. Det nya i resolutionen är alltså att Portugal tagit det initiativ jag förut refererade. Skall det vara någon konsekvens i UD:s uttalanden måste det innebära att det är det portugisiska initiativet som är det ”politiska element” som gör det omöjligt att rösta ja från svensk sida, som gör att man måste avstå. Det måste rimligen uppfattas som en kritik från svensk sida, en försiktighet. Man vill inte blanda sig i en situation där den gamla kolonialmakten tar sitt ansvar. Jag har också i en delfråga frågat: Är det på det sättet? — Nej, säger utrikesministern också på den punkten. Jag är ledsen, men jag måste uppfatta det här svaret som ett goddag-yxskaft inte bara till innehållet utan också i vad gäller formen. Jag frågar på vilket sätt det humanitära elementet i resolutionen har tunnats ut. Svaret på det blir: ”Innebörden-—-—-—- är att det humanitära elementet i den senaste resolutionen tunnats ut i förhållande till dess politiska inslag.” Var och en får väl själv dra slutsatsen hur upplysande det svaret är. Jag får alltså upprepa min fråga: På vilket sätt har det humanitära elementet tunnats ut? Att vi kunde stödja församlingens resolution förra året, säger Ola Ullsten, beror på att vi uppfattade den som väsentligen humanitär. Detta var inte möjligt i vad gäller motsvarande resolution under den senaste församlingen. Varför var det inte möjligt, när de humanitära inslagen är desamma, förutom att man i år också vill ge hjälp genom World Food Programme? Det blir väldigt svårt för mig när inte utrikesministen vill ge mer upplysningar om bakgrunden till det svenska svar som jag sannerligen inte är den ende som har ansett vara utomordentligt svårtolkat. Eftersom ingenting har skett på Timor som skulle motivera en förändrad inställning, blir det svårt att dra annan slutsats än att det är våra relationer med Indonesien som har betingat den svenska förändrade hållningen — om det nu inte är rädsla för Portugal, och det säger utrikesministern att det inte är. Det blir svårt att föreställa sig annat än att Sveriges intressen av att förbättra sina handelsoch andra relationer med Indonesien har lett till det här förändrade ställningstagandet. Det antagandet blir desto starkare befäst som den svenska regeringen, samma år som den ändrar sin röstning när det gäller Östra Timor, har ansökt om observatörsstatus i ett internationellt biståndskonsortium för Indonesien, organisationen IGGI. Sverige ger inte bistånd till Indonesien. Sverige finns med i andra biståndskonsortier. Det gäller länder till vilka vi ger bistånd. Av vilket skäl söker den svenska regeringen observatörsstatus i en organisation som är ett biståndskonsortium för Indonesien? Innebär det att Sverige i framtiden tänker ge bistånd till Indonesien? Jag föreställer mig att det inte kan göra det —- det förefaller alltför långsökt. Men vilken är då motiveringen? Och varför har man från UD:s sida inte velat ge offentlighet åt denna ansökan om observatörsstatus i biståndskonsortiet för Indonesien, som man har ingivit samma år som man alltså trappar ned inställningen till förmån för Östtimors självständighet? Indonesien har efter den behandling av Östtimorfrågan som har förekommit i FN under hösten deklarerat att man nu anser att nödsituationen är över. Man har deklarerat att de internationella biståndsorganen och den humanitära hjälp, som den svenska regeringen fäster så stor vikt vid — enligt utrikesministerns svar — skall upphöra fr.o.m. ingången av detta år. Det kommer, såvitt jag förstår, i Röda korsets fall att leda till en avtrappning fram till april, att den internationella hjälpen sedan skall upphöra och att hjälp i fortsättningen skall kanaliseras enbart genom indonesiska organ. Indonesien självt har enligt New York Times motiverat beslutet att det humanitära bistånd, som Ola Ullsten fäster så stor vikt vid, skall upphöra med att man inte på Östra Timor vill skapa en socialbidragsmentalitet. Det blir kanske möjligt för den svenska regeringen att i biståndskonsortiet för Indonesien föra en diskussion med den indonesiska regeringen om vad socialbidragsmentalitet innebär i biståndssammanhang. En rad andra bedömare har — också enligt New York Times uppgifter från december i år — i stället dragit slutsatsen att vad Indonesien nu vill göra är att dra ned en ridå helt enkelt. Man vill kunna föra kriget mot FRETILIN utan den påfrestning det innebär att ha internationella biståndsarbetare i landet. Den svenska, inte särskilt heroiska, åtgärden att nu trappa ned stödet till Östra Timors självständighet faller då tyvärr in i ett mönster — Indonesien drar ned ridån; några ytterligare informationer från det internationella samfundet om läget på Östra Timor kommer att bli svåra att få. Jag vill fråga hur Ola Ullsten ser på Indonesiens uttalande att det humanitära bistånd som kanaliseras internationellt bör upphöra fr.o.m. detta år. Det är riktigt att vi i Sveriges riksdag brukar framföra mindre kritik mot regeringen beträffande utrikespolitiken än när det gäller inrikespolitiska frågor. Det finns ofta större överensstämmelse mellan regeringen och oppositionen i utrikespolitiska frågor än i andra frågor, och det är viktigt för vårt land. Men när regeringen agerar rent principlöst måste vi påtala det. Östra Timor är inget stort land, men det gör inte principen om avkolonialisering mindre viktig. Jag kan efter utrikesministerns svar inte finna annat än att det i fallet Östra Timor inte finns några principer bakom den svenska regeringens agerande.

Herr talman! Jag går in i den här debatten därför att den är en direkt fortsättning på den debatt i samma ämne som hölls här i kammaren den 24 november. Jag hade då frågat utrikesministern varför Sverige hade ändrat sin inställning till ockupationen på Östra Timor. Inställningen till ockupationen var inte alls ändrad, sade Ola Ullsten — det var bara så att man genom förtryckarna skulle försöka få fram en utökad humanitär hjälp till det lidande folket på Östtimor, det folk som just genom ockupation och förtryck lider så svårt. Folkmord, avlövning av skog med kemiska medel, stora läger, s.k. strategiska byar och annan känd imperialistisk terror är uteslutande ett resultat av den ockupation som Sverige nu inte vill ta avstånd ifrån. Portugal har visat att man kanske kan bidra till att lösa frågan om Östtimor. Under 450 år var ju Östtimor en portugisisk koloni. Men så fort Portugal lämnade Östtimor, när imperiet föll samman, passade Indonesien på att invadera. Precis när Portugal står berett att ta nya initiativ byter Sverige fot i frågan. Från att tidigare ändå i försiktiga ordalag ha stött frågan om självständighet för östra Timor har man nu avstått från att rösta och ställt sig på den andra sidan. Det underligaste av argumenten är att man skall lämna bistånd via förtryckarna. Det är alltså en helt ny linje i utrikespolitiken — jag har aldrig hört något liknande tidigare. Ola Ullsten vet lika väl som jag att FRETILIN, befrielserörelsen, har begärt bistånd och sagt sig kunna ta emot sådant bistånd, om det bara lämnas. Men för Ola Ullstens regering passar det bättre att skapa bra förbindelser med fascisterna i Indonesien. Jag hävdar att det är därför och för att kunna fortsätta att öka vapenexporten till det krigförande Indonesien som man har ändrat sitt FN-votum. Jag anser att den uppfattningen stärks av det faktum att Sverige nu tillsammans med USA och västländerna i övrigt finns med i en organisation som kallas The International Gouvernmental Group for Indonesia — en stödorganisation för Indonesien alltså — där Sverige nu, i samband med att regeringen ändrat sin inställning till ockupationsfrågan, har sökt inträde. Mot bakgrund av detta kan man inte påstå att den borgerliga regeringen är så värst lyckad i sina försök att dölja sin vänliga hållning till fascistregeringen — om regeringen ens har försökt dölja den. Jag skall inte bråka så mycket med Ola Ullsten i dag, men jag tog chansen att gå upp i debatten här, eftersom han efter en replik snoppade av den förra debatten i frågan och smet ut. Jag hade mer att säga. direkt med FRETILIN? Det är den rörelse som skulle kunna få fram hjälp till de delar av befolkningen som fortfarande inte finns i de strategiska byarna, i lägren, de delar av befolkningen som nu hotas genom det imperialistiska och på vanligt sätt folkmordsliknande krig som Indonesien för på Östtimor.
Herr talman! Får jag i fem punkter försöka att besvara de inlägg som har gjorts. 1. Vår politiska hållning när det gäller Östra Timor-frågan är, som jag säger i mitt svar, oförändrad. Vi stödjer principen om självbestämmanderätt och anser att denna rätt har förvägrats Östra Timors folk. Det är det politiska ställningstagandet. Jag kan bara upprepa vad jag har sagt i svaret i dag och i mitt tidigare svar till Hans Petersson. 2. Vi stöder Östra Timor också humanitärt genom direkta svenska insatser, väsentligen via olika enskilda organisationer. Vi stöder även internationella hjälpinsatser. Vi accepterar naturligtvis inte, att hjälp utifrån skall förvägras Östra Timor, om hjälpbehovet går att konstatera. Och, för att svara på Hans Peterssons fråga om kontakter av olika slag. Det är svensk tradition — och den fullföljer vi — att ta precis de kontakter som behövs för att skapa klarhet om läget i det område där vi vill göra en insats. 3. Att vi röstar med ett avstående den här gången har inte att göra — och det framgår av vad jag har sagt — med en ändrad inställning i själva sakfrågan, utan det har med resolutionens utformning att göra. Den är mera politiskt inriktad nu — och jag skulle kunna ge en rad exempel på det — än vad den varit tidigare. 4. I vad gäller det portugisiska förhandlingsinitiativet har vi anledning att granska det på ett positivt sätt. Det innebär ett hjälpprogram åt Östra Timor-flyktingar i Portugal, innebär humanitär hjälp åt befolkningen i Östra Timor och att man skall stå fast vid uppfattningen att Östra Timorbefolkningen skall få rätt till självbestämmande. Men när jag säger att vi t.v. inte vet så mycket mer om detta förhandlingsinitiativ än att det innehåller de här olika målsättningarna, så beror det bl.a. på att den portugisiska regeringen själv har sagt att den, innan den går vidare i den här saken, skall ha konsultationer med de övriga partierna i Portugal och med andra länder, inkl. den europeiska gemenskapen, USA och ASEAN-staterna — alla stater som långt tidigare än Sverige har röstat på det sätt som Sverige f. n. gör. 5. Till sist säger Mats Hellström att han bara kan konstatera att den svenska regeringens hållning är totalt principlös. Det ställningstagandet får stå för honom själv. Den princip som vi har följt i det här fallet är den som svenska regeringar alltid försökt följa i Förenta nationerna och som jag tycker är riktig, nämligen att inte stödja FN-resolutioner när de är utformade på ett sådant sätt att de antingen strider mot vad vi faktiskt anser eller saknar utsikt att bli förverkligade.

Herr talman! Jag skall ta fasta på den senaste principen, nämligen att man inte skall rösta för resolutioner, om de saknar utsikt att förverkligas. Dessutom har Ola Ullsten sagt i sitt svar att situationen under det senaste året blivit sådan att den är ägnad att bekräfta vår uppfattning att något realistiskt alternativ till denna faktiska situation inte går att se, dvs. att ingenting hänt sedan förra året. Det logiska borde ha varit att man ändrat sin röstning förra året, om man har utrikesministerns uppfattning. Det verkar egendomligt att som en slutsats av att ingenting hänt ändra sin röstning i FN. Ola Ullsten utlovade också att ge exempel som visar på vilka punkter som detta politiska element har förstärkts. De politiska punkterna är, såvitt jag förstår, desamma. Det handlar om: Det är samma formuleringar om självbestämmandet såväl förra året som i år. Kvar står alltså frågan på vilket sätt det humanitära elementet uttunnats, som Ola Ullsten sade. Jag tycker också att den svenska regeringen visar en passiv hållning till det portugisiska initiativet. Den svenska regeringen understryker att man inte vet vad det blir och hur det utformas. Som jag sade i mitt första anförande hjälper ju Sverige inte precis till för att stötta Portugal och pressa på för att det skall bli någonting. Sveriges hållning här skiljer sig ofördelaktigt från den finska regeringens hållning. Finland röstade i FN som Sverige men hade en mer positiv röstförklaring än Sverige, där man lyfte fram det portugisiska initiativet som betydelsefullt och viktigt för det internationella samfundet att stödja, osv. Det var en helt annan och mycket mer konstruktiv hållning än den som den svenska regeringen visat i det här fallet. Sedan har Ola Ullsten inte kommenterat min fråga om hur han ser på möjligheterna att fortsätta med svenskt humanitärt bistånd. Indonesien har sagt ifrån att man vill dra ned ridån. De internationella organisationerna skall vara ute under detta år. Det tycks bli från april för det internationella Röda korset. I vilka former tänker man sig då att ge svenskt bistånd? Kommer det svenska biståndet att upphöra eller tänker man kanalisera det genom det indonesiska Röda korset? Eller tänker man kanalisera det genom FRETI LIN, under förutsättning att FRETILIN har möjlighet att kanalisera bistånd? På den punkten fick jag inget svar. Med vilka skäl har den svenska regeringen sökt observatörsstatus i ett biståndskonsortium för Indonesien? Jag utgår ifrån — det här skall vara en seriös debatt — att det inte är för att ge bistånd till Indonesien. Men varför har man då ansökt om observatörskap i ett biståndskonsortium för Indonesien? Hur har regeringen med den fantastiska förmåga för tidssammanträffanden som gäller för den här regeringen lyckats göra detta, samtidigt som man trappar ned sin röstning om Östra Timor? Av vilket skäl vill den svenska regeringen samtidigt som den trappar ner sin inställning till Östra Timor gå in i ett biståndskonsortium för Indonesien?

Herr talman! På min fråga om man skulle ta några kontakter med FRETILIN för att på den vägen få in nödvändigt bistånd svarade utrikesministern att den svenska regeringen har traditionen att ta de kontakter som behövs. Då borde den också ha kontakt med och föra in bistånd via FRETILIN. Men tydligen utgör den nya biståndsgruppen för Indonesien de kontakter som behövs för den svenska regeringen. Det tycker jag säger allt om den svenska politiken när det gäller Östtimor. Mats Hellström har frågat utrikesministern flera gånger, precis som jag gjorde i den förra debatten, vad orsaken egentligen var till att man förändrade sin röstning. Jag kan inte se annat efter detta svar än att det är ett utslag av den svenska regeringens alltmer reaktionära och cyniska politik. Det drabbar nu i första hand Östtimor, eftersom det är en liten stat, som har svårt att hävda sin internationella rätt. Den internationella hjälpen skall upphöra, ridån skall dras ned. I det läget säger utrikesministern att stöd över Indonesien är den enda vägen att kunna göra något för Östtimor. Det är intressant, för FRETILIN-regeringens FN-representant José Ramos Horta hävdar att indonesierna nu planerar att låta stora delar av befolkningen svälta ihjäl för att låta 20 000 personer från Java bosätta sig på ön. Man planerar alltså att plantera in annan befolkning på denna ö, som man av olika strategiska skäl är så rädd om. Jag får väl som en liten slutkläm instämma i vad José Ramos Horta sade: Jag hoppas att den svenska regeringen snart kastas över ända. Det stora svenska folket förtjänar något bättre än denna trångsynta och hycklande regering. Man kan också sammanfatta på det sättet att även det Östtimorianska folket skulle vara mycket betjänt av en annan regering än den som Ola Ullsten deltar i.
Herr talman! Någon deltagare i debatten uttryckte förhoppningen att den skulle vara seriös. Jag vill inte recensera alla inlägg, men jag vill varna för att låta politiska debatter i utrikespolitiska frågor övergå till ren teologi. Jag har en känsla av att vi är på väg åt det hållet i denna fråga, liksom skett tidigare där det inte finns några motsättningar men där debattdeltagarna likväl vill försöka skapa intryck av att så är fallet. Jag har klart deklarerat den svenska ståndpunkten i den politiska frågan och det måste även för Mats Hellström och Hans Petersson vara viktigare än hur man rent tekniskt avgör hur man skall rösta i Förenta nationerna. På den mer konkreta frågan om på vilket sätt vi tänker fullfölja den humanitära hjälpen vill jag svara att jag ser inget skäl till att Sverige skall göra något annat än vad vi alltid har gjort. Vi skall bedöma behovet; finns behovet skall vi gå in med insatser — antingen själva eller tillsammans med andra. Det gäller för Östra Timor lika väl som för andra områden där vi anser att svenska insatser är nödvändiga. Vad gäller det mycket omtalade konsortiet handlar det på inget sätt om att involvera Sverige i ett biståndsprogram för Indonesien. Det är — har det upplysts mig— en möjlighet för Sverige att följa utvecklingen i Indonesien och det kan vara ganska intressant. Men det har naturligtvis inget att göra med vår inställning till behovet av humanitär hjälp på Östra Timor. Det behovet bedömer vi självständigt i förhållande till den indonesiska regeringen. Men det kan inte vara ur vägen för Sverige att också skapa de politiska förutsättningarna för ett samarbete som underlättar de humanitära insatser som på ett eller annat vis till sist är beroende av medverkan från indonesiska myndigheter. Får jag till sist, för att belysa det jag började med att säga, påpeka att det inte bara är Sverige och någon liten fascistgruppering av länder — man får gärna det intrycket när man lyssnar på Hans Petersson — som röstar ”avstår” i den här frågan. Till dem som har gjort samma bedömning som Sverige hör de övriga nordiska länderna, varav i varje fall två har socialdemokratiska regeringar. Såvitt jag förstår har de inga fascistoida inslag i sin bedömning som man försöker pådyvla den svenska regeringen. Dit hör också den västeuropeiska gemenskapen, Österrike och Spanien. Dit hör dessutom — och det är inte minst viktigt — länderna i området, som f. ö. inte har nöjt sig med att rösta genom att avstå utan som faktiskt har röstat nej till denna resolution. När man skall bedöma möjligheterna att få FN-resolutionen förverkligad måste man naturligtvis ta hänsyn till att det inte finns något enda land i detta område som vi nu diskuterar som tror att FN har möjlighet att förverkliga den här resolutionen. Det är bl.a. det som har väglett den svenska regeringen.

Herr talman! Den sista punkten förklarar ingenting i de frågor som jag har ställt. Jag frågade ju varför man ändrade sig i år. När det gäller detta att ländernai regionen har röstat mot Östra Timor har det ju inte inträffat någon speciell förändring i år. De röstade emot också förra året när Sverige röstade för. Om det hade varit vägledande för Sveriges ställningstagande, som Ola Ullsten nu sade, så förklarar det absolut inte varför man i år har tagit den ställning man har tagit. Det hade möjligen förklarat ett ändrat ställningstagande från svensk sida förra året om de bevekelsegrunderna hade varit bestämmande. Det är också en ny syn på FN-politiken när Ola Ullsten säger att vårt politiska ställningstagande till Östra Timors rätt till självbestämmande är oförändrat och att det som skett i FN är en teknisk röstförändring. Jag tror att många andra länder uppfattar det så att det politiska uttrycket för hur länder agerar framkommer genom hur man röstar i FN. På den punkten förefaller det föreligga någon sorts ny syn på vad som är politik och vad som är teknik i FN-arbetet. Men detta kanske kan förklaras mera i detalj. För mig är det också fortfarande svårt att förstå vilka motiv man har för att gåini biståndsorganisationen IGGI. Ola Ullsten säger att man därmed bättre kan få kontakt med den indonesiska regeringen för att diskutera kanaliseringen av humanitär hjälp. Enligt vilka principer går man in i den här typen av organisationer när man inte själv ger bistånd? Såvitt jag förstår är vi med i vissa biståndskonsortier, där biståndsgivare samlas för att diskutera samordningen av sitt bistånd när det gäller länder som är mottagare av svenskt bistånd. Dessa frågor behandlas av u-avdelningen. Om jag har blivit rätt upplyst av riksdagens upplysningstjänst, så har den här frågan handlagts inom utrikeshandelsavdelningen på handelsdepartementet för att sedermera behandlas i regeringen. Man hävdade att detta mera var av handelspolitiska skäl, för att informera svenska företag om möjligheterna att få order i Indonesien. Men detta stämmer inte heller särskilt väl med det förhållandet att man inte har offentliggjort — varken i Sverige eller utomlands, förutom i förhållande till Indonesien — att man har sökt observatörskap i den här organisationen. Om syftet skulle vara att ge svenska företag möjlighet att följa ordergivningen i Indonesien, varför har man då inte offentliggjort den här tämligen uppseendeväckande åtgärden? Och om man vill gå utöver kretsen av biståndsländer för att delta i biståndskonsortier vore det ändå intressant att få veta efter vilka principer man gör det. I detta fall har man alltså valt ut ett land, dvs. Indonesien. Och Ola Ullsten hävdar själv att man är mycket hård motståndare mot Indonesiens militära ockupation av Östra Timor, men ändå har man gått in i det här biståndskonsortiet. Att vi driver den här frågan, Ola Ullsten, beror inte på teologi och är inte försök att skapa motsättningar där egentligen inga finns. Det är inte så att det bara är vårt parti som har förvånats över den svenska handläggningen av Östra Timor-frågan. Och det är sannerligen inte så att röstförändringen har uppfattats som teknisk. På den indonesiska sidan i konflikten har man i varje fall inte uppfattat den som teknisk — tvärtom. Där har man varit mycket glad över det svenska ställningstagandet. Och den andra sidan, FRETILIN, har sannerligen inte heller uppfattat det som en teknisk utan som en politisk förändring av den svenska hållningen. Inte heller andra nationer har haft intrycket att det var en teknisk förändring, utan de har uppfattat det som en politisk markering från svensk sida. Det är viktigt att upprätthålla principen om självbestämmande också när det gäller små länder. Det är ingen tillfällighet att ett land som Island mycket engagerat stöder Östtimors rätt till självbestämmande. Island är ett land som med avseende på befolkningens storlek bara är hälften så stort som Östra Timor. Island är ändå ett land som Sverige samarbetar mycket intensivt med inom ramen för det nordiska samarbetet. Ingen skulle komma på tanken att ifrågasätta Islands rätt att leva fritt och bestämma över sina egna angelägenheter. Det här är ett ovanligt klart fall av en grov kränkning av FN-stadgan. FN har ansvaret för avkoloniseringen av de territorier som tidigare haft kolonialmakter som överhöghet. I mycket få fall har, gudskelov, avkoloniseringsuppgiften kommit att lösas som på Östra Timor, dvs. med ett folkmord. Enligt många internationella tidningsuppgifter planerar nu indonesierna att radera ut gamla byar, dra nya vägar och skapa ett beroende av Indonesien när det gäller livsmedelsförsörjning och annan försörjning, så att andra folkgrupper kan flytta in i området. På det sättet vill man åstadkomma det som den svenska regeringen redan i förväg utgått ifrån när man ändrat sin röstning i FN.
Herr talman! Jag måste inleda med att säga: Hörde jag rätt? Sade utrikesministern att det inte fanns några motsättningar i den här frågan och att vi därför inte skulle göra ideologi av den? Finns det inga motsättningar? Vpk, och såvitt jag förstår också socialdemokraterna, är motståndare till ockupationen av Östtimor. Regeringen är likgiltig för ockupationen — det har den visat genom sin ändrade inställning och sitt handlande i FN. Det är väl en motsättning så god som någon? Ola Ullsten säger att man måste ta hänsyn till de politiska förutsättningarna för biståndsarbetet. Det svaret gav han också förra gången: Man skall kanalisera biståndet via dem som ockuperar landet. Men skall man ta hänsyn till de politiska förutsättningarna måste man också ha kontakter med folkets representanter, FRETILIN. Vilka maktförhållandena är på ön är väl ingen hemlighet för Ola Ullsten? Det är helt klart att FRETILIN dominerar stora delar av landsbygden och har en stark folklig förankring. FRETILIN har förankring också hos folk som står utanför de strategiska byarna och svältförsöken men som också lider av att hela strukturen slås sönder, att jordbruket utarmas och naturen förstörs. ; Ola Ullsten hänvisade till hur andra länder röstar. Också det hade vi uppe den 24 november. Ola Ullsten sade då till mig: Men, Hans Petersson, tänk på att östeuropeiska länder intagit samma ståndpunkt som vi! Vi har faktiskt förmåga att själva bilda oss en uppfattning i frågan om huruvida en ockupation är riktig eller inte. Men Ola Ullsten svassar i baken på andra länder och stora intressen. Där finns han långt bak i kön. Är den svenska regeringens utrikespolitik så profillös? I själva verket svassar man väl också bakom dem som helst ser fördjupade förbindelser med Indonesien för att kunna sälja fler kanoner. Eller hur, Ola Ullsten?
Herr talman! Det finns säkert motsättningar mellan mig och medlemmarna av den kommunistiska riksdagsgruppen i denna fråga liksom de flesta andra. Sedan bara några ord i all korthet till Mats Hellström. Det är faktiskt inte så ovanligt — och det är inte heller så konstigt att den situationen kan uppstå — att man har det mål som en viss FN-resolution vill ge uttryck för gemensamt med den som har lagt fram resolutionen men har invändningar mot resolutionens utformning. Därför markerar man denna skillnad genom att inte stödja resolutionen genom en ja-röst utan genom att avstå. Med den ganska långa erfarenhet som både Mats Hellström och jag har av FN-arbete vet vi ju att det förhåller sig på det sättet. Jag uppfattar att det som egentligen är Mats Hellströms enda kvarstående invändning är att vi borde ha ändrat vårt sätt att rösta tidigare och inte väntat ända till i år. På den punkten är det möjligt att Mats Hellström faktiskt har rätt.
Herr talman! Jag har gett utrikesministern många möjligheter att ge exempel på vad det är som är oantagbart i resolutionen. Utrikesministern utlovade också att komma med sådana exempel. Det har han inte gjort. Han har helt enkelt vägrat att gå in på hela den diskussion som enligt UD:s egna uttalanden utgjorde hela grunden för ställningstagandet. Icke på någon enda punkt har Ola Ullsten kunnat konkretisera vad det är han menar med att det humanitära elementet har uttunnats eller att det politiska elementet har förstärkts — och det är inte så konstigt, eftersom det i stort sett är identiska texter. Skillnaden — vad man kan säga är ett mera politiskt element — är att Portugal nu går in och att man välkomnar detta i FN. Då kvarstår som en rimlig slutsats att det trots allt handlar om den svenska regeringens försiktighet, ovilja och rädsla att stödja det portugisiska förhandlingsinitiativet. Och det är dubbelmoral, om man samtidigt hävdar att man stödjer rätten till självbestämmande för Östra Timor. Att krypa bakom andra länder är en teknik som ofta förekommit i den här typen av debatter men som Ola Ullsten inte tidigare använt sig av. Jag beklagar att han nu gör det. På ett område där den svenska regeringen för en bra politik, nämligen när det gäller södra Afrika, har man inte tagit sådana hänsyn. Där tar man inte alls hänsyn till att andra västländer, andra nordiska länder osv. inte för samma politik som Sverige. Där är den svenska regeringen och den svenska riksdagen i enighet beredd att gå före andra länder. Och det är utmärkt! Kom då inte i andra utrikespolitiska frågor och kryp bakom andra länder! Det är lika väsentligt att Sverige kan ha en opinionsbildande roll i andra delar av världen som när det gäller södra Afrika. Och i fråga om Östra Timor befinner vi oss då i mycket gott sällskap med många länder i den tredje världen som själva varit utsatta för kolonialt förtryck. Slutsatsen av debatten är rimligen att det är Indonesiens och inte Östra Timors intressen som varit viktiga för den svenska regeringen. Sverige bör fortsätta att i FN stödja Östra Timors rätt till självbestämmande. Sverige bör fortsätta att stödja FRETILIN.
Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för att han klargjorde att det är stora skillnader mellan en liberal uppfattning och en kommunistisk i den här frågan. Men försök då inte, som i det tidigare inlägget, att dölja det med tal om gemensamma uppfattningar! Det är avgrunder, Ola Ullsten, mellan oss i den här frågan. Vi stödjer konsekvent östtimorianernas självbestämmanderätt. Ola Ullsten fladdrar hit och dit som det passar, i svansen på andra västländer och på kapitalet.
Herr talman! Det kan naturligtvis inte vara annat än smickrande för mig att det finns avgrunder mellan liberal och kommunistisk uppfattning i frågor som har med demokrati och självbestämmanderätt att göra. Sedan till sist i den här debatten till Mats Hellström: Jag kryper inte bakom andra länder. Jag bara påpekar som en upplysning att vi i denna fråga röstar på samma sätt som de nordiska länder som vi i nästan alla viktiga FN-frågor brukar kunna samarbeta med och att vi dessutom röstar på ett sätt som sett ur Mats Hellströms synvinkel borde vara mer progressivt än handlandet i länderna i området. Detta är inte att krypa bakom andra länder och söka stöd hos dem för sin uppfattning — vår inställning i den här frågan intar vi självständigt. Men upplysningen kanske var av visst värde för dem som lyssnade på debatten och möjligen kan få intrycket att Sverige var nästan ensamt bland demokratier att inta den här ståndpunkten.
Herr talman! Vår inställning är självständig, säger herr Ullsten — och hela frågan har ju gällt varför Sverige självständigt har bestämt sig för att ändra inställning i år. På den frågan har inget som helst svar givits under denna debatt. De länder som Ola Ullsten räknar upp har i år röstat på i stort sett samma vis som tidigare år. Det är ju Sverige som har ändrat sig. Vi har fortfarande efter en ganska lång debatt inte fått något svar på frågan varför Sverige har ändrat sig.

Herr talman! Interpellationerna nr 75 av Pär Granstedt och nr 79 av Sven Henricsson skulle ha besvarats av mig senast den 10 resp. den 11 februari. Efter överenskommelse kommer interpellationerna att besvaras måndagen den 23 februari.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en upprustning av järnvägslinjen Mjölby-Ödeshög. Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut skall de trafiksvagaste godsbanorna undersökas. Undersökningarna baseras på material som SJ tar fram. Enligt uppgift sammanställer SJ f. n. sådant material för bl.a. linjen Mjölby-Ödeshög. När materialet kommit in till departementet, bereder vi ärendet enligt en handläggningsordning som riksdagen beslutat. Innan något beslut fattas skall länsstyrelsen, berörda kommuner, totalförsvarsmyndigheterna m.fl. få yttra sig. Vidare skall samhällsekonomiska analyser genomföras. När alla yttrat sig och vår beredning i övrigt avslutats och jag således har ett sakmaterial att grunda ett beslut på, är frågeställaren välkommen tillbaka. I avvaktan härpå utgår jag från att SJ upprätthåller en sådan standard på banan att trafiken kan fortgå.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag vet inte om det är tillåtet, men jag vill också uttrycka en varm Den smalspåriga järnvägslinjen Mjölby-Ödeshög befinner sig i ett uruselt skick — underhållet är starkt eftersatt. Mjölby kommun har i skrivelse till SJ konstaterat att om SJ inte snarast rustar upp järnvägen, kommer en omfattande kapitalförstöring att ske. Hästholmenbanan, som vi i Östergötland kallar den, är ett livsvillkor för en av de större industrierna i Väderstad, nämligen Väderstad-Verken AB. Väderstad-Verken AB är ett mycket expanderande företag, som tillverkar jordbruksredskap. Det är i dag 50 anställda på företaget, och årsomslutningen är på 24,2 miljoner. 6,2 miljoner av dessa härrör från exporterade varor. Förra året skickades 155 lastvagnar från Väderstad, och 50 vagnslaster togs emot. Företaget använder exempelvis 1 000 ton fyrkantsrör per år — rör som kommer per järnväg från Tyskland. Låt mig i detta sammanhang påpeka att det vore lämpligt att något svenskt företag tog upp en produktion av sådana här fyrkantsrör. En stor del av de nytillverkade jordbruksredskapen, exempelvis boggieharvarna, är så breda att det inte är möjligt att frakta dem på lastbil. Järnvägsvagnarna är bredare, så där går det bra. Enda alternativet till järnvägstransport är att till beställaren köra harvarna kopplade till en traktor — och detta är ju helt ogenomförbart vid längre sträckor. Enligt en uppgift i ett brev från herr Adelsohn håller SJ på att byta sliprar på järnvägen. Såvitt jag vet har dessa ca 3 000 sliprar legat utlagda sedan några år tillbaka. Kostnaderna för dessa är sannolikt påförda bandelen utan att något verkligt underhåll tidigare åstadkommits, trots att ett verkligt trängande behov här har förelegat. Många människor betraktar faktiskt statens egendom som allas egendom. Ju längre dessa sliprar får ligga, desto kortare sträcka kommer de att räcka, då numera inte endast SJ anser dem användbara. Jag undrar om kommunikationsministern är beredd att påskynda att SJ utför detta arbete med att byta sliprar. Mjölby kommunstyrelse har just i dagarna bordlagt ett ärende om utbyggnad i Hogstad — en annan ort som ligger intill järnvägen — i avvaktan på detta svar. Jag skulle vilja ställa en annan fråga till kommunikationsministern Adelsohn. Eftersom tågen inte får framföras med större hastighet än 15 km i timmen är detta en ganska ofarlig järnväg. Måste man trots detta anordna både ljudoch ljussignaler och bommar vid de nya övergångar som kan bli nödvändiga? Jag tackar återigen för svaret, och jag hoppas att kommunikationsministern vill påskynda det hela.

Herr talman! Först får jag tacka Marianne Karlsson för den på alla sätt vänliga kommentaren till mitt svar. Sedan vill jag säga att idén att ett svenskt företag skulle kunna tillverka sådana här delar skall vi vidarebefordra till företag som kan vara I övrigt har jag i ett brev, med den kansliprosa som är vår egen, skrivit att det måste tillstås att järnvägslinjen Mjölby-Ödeshög är i mindre gott skick. På vanlig svenska betyder det att den är i mycket dåligt skick. Det är alltså inte någon bra järnväg. Att det bara går att köra 15 km i timmen är ju ett tecken på det. Vi skall naturligtvis inte lägga ned stora pengar innan vi vet hur det skall bli. Men det är sagt att man skall byta sliprar, och det är klart att de inte skall ligga där så att människor har möjlighet att hämta sådana. Det som Marianne Karlsson säger är riktigt, och vi skall ta kontakt med järnvägen så att man åtminstone påskyndar ett arbete som ändå skall göras. Och det lär väl alltid finnas några som behöver jobben. Jag skall också ta kontakt med järnvägen för att höra om det är nödvändigt att lägga ned stora kostnader på ljus och bommar när hastigheten är 15 km i timmen. Det borde vara möjligt att ändå lägga märke till att det nalkas ett stort tåg när det kommer i den hastigheten. Inte ens i de vildaste trafiksaneringsdebatterna i Stockholm ville man ha en lägre hastighet än 15 km, utan man ansåg att det skulle kunna vara till fyllest. Därför tycker jag att Marianne Karlsson har rätt, och vi skall kontakta SJ om detta.
Den senaste oljekatastrofen i Stockholms skärgård visar än en gång att radikala åtgärder är nödvändiga för att undanröja det hot mot detta unika och miljömässigt känsliga område som dagens oljetransporter utgör. Det kan ifrågasättas om förbättrade farleder och förbättrat oljeskydd är tillräckligt.
Herr talman! Det är alltså på det sättet att om Hogstad skall byggas ut kräver SJ att kommunstyrelsen i Mjölby sätter upp bommar, vilket utgör en stor fördyring för kommunen. Jag tackar för det ytterligare svar som kommunikationsministern lämnade till mig. Jag tror säkert att arbetet kommer att påskyndas i den mån man kan göra det.
Huvudprincipen borde vara att olja och andra miljöfarliga varor inte transporterades genom skärgården. I stället borde en större satsning ske på ur dessa synpunkter bättre belägna hamnar som Nynäshamn och Kapellskär. Är statsrådet beredd att tillsammans med berörda kommuner och regionala organ verka för en sådan planering av Stockholmsregionens hamnfrågor att transporten av olja och andra miljöfarliga varor genom Stockholms skärgård kan minimeras?
Jag vill också från Mjölby kommun och direktör Stark i bolaget i Väderstad säga att man skulle vara mycket glad om kommunikationsministern ville ta sig en tur nedöver och titta på både bolaget och Mjölby kommun. Tidigare har två statsråd varit där, nämligen försvarsministern Krönmark och jordbruksministern Dahlgren. Direktör Stark tyckte att det var lämpligt att det tredje statsrådet var kommunikationsminister Adelsohn. Välkommen!
Oaktat vad som står i riksdagsordningen om att den som har ordet skall begränsa sitt anförande till det ämne som behandlas, så anser jag likväl att den lyckönskan Marianne Karlsson framförde borde framföras.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att tillsammans med berörda kommuner och regionala organ verka för en sådan planering av Stockholmsregionens hamnfrågor att transporter av olja och att minska antalet miljöfarliga transporter genom Stockholms skärgård andra miljöfarliga varor genom Stockholms skärgård kan minimeras. F. n. transporteras ca 5 miljoner ton olja årligen till Stockholm med fartyg. Med t, ex. Nynäshamn som sluthamn för de sjöburna oljetransporterna till Stockholmsområdet måste oljan i stället transporteras vidare på landsväg eller järnväg. Förutom fördyrade transporter följer också nya miljöproblem vid ett sådant transportalternativ. En snabb överflyttning från sjötransporter till landtransporter skulle också medföra omfattande nyinvesteringar och kapitalförstöring i befintliga anläggningar. I utredningen om miljösäkra sjötransporter har olika transportalternativ för Stockholmsområdet behandlats — även rörtransporter. Utredaren föreslår i sitt betänkande Ren tur att oljan till Stockholm även fortsättningsvis transporteras med fartyg. Han förutsätter då att olika åtgärder vidtas för att öka säkerheten. Andra transportalternativ som utgår från en gemensam oljeterminali Nynäshamn kan enligt utredaren bli intressant först i ett längre tidsperspektiv. Vissa åtgärder har redan vidtagits för att öka sjösäkerheten i Stockholms skärgård. En trafikinformationsverksamhet startades i maj förra året. För att få ett underlag för ytterligare åtgärder har sjöfartsverket i samarbete med statens skeppsprovningsanstalt nyligen genomfört en specialundersökning av Dalaröoch Sandhamnslederna. Resultaten av den undersökningen analyseras f. n. inom verket. Regeringen kommer inom kort att presentera för riksdagen en proposition om miljösäkra sjötransporter.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Samtidigt vill jag givetvis förena mig med Marianne Karlsson i hennes lyckönskan till kommunikationsministern, eftersom talmannen givit sitt tillstånd till att sådana får framföras här i kammaren. När det gäller huvudämnet för debatten vill jag konstatera att detta handlar om en besvärlig fråga. Vi har många bittra erfarenheter av oljeskador i Stockholms skärgård. Den senaste inträffade bara för några veckor sedan, och i skärgården befarar man att en definitiv katastrof kan komma att ske. Stockholms skärgård är ett oerhört känsligt område. Det är samtidigt ett område som förklarats vara riksintressant ur miljösynpunkt och med hänsyn till det rörliga friluftslivet. Det innebär att det är rimligt att ställa alldeles speciella krav på skydd mot oljeskador i området. Frågan är ju föremål för diskussion, och många olika typer av åtgärder är aktuella, exempelvis förbättrad beredskap mot oljeskador, förbättringar av farleden osv. Men hur bra vi än gör farlederna, så undanröjer vi därmed inte risken för att stora oljeolyckor kan inträffa. Att man skapar förbättrad beredskap är naturligtvis också väldigt bra, men hittills har man inte kunnat komma fram till något sätt att ta hand om oljeskador som gör att det inte blir några bestående skadeverkningar på de områden där olyckor inträffat. Som jag ser det finns det därför bara ett enda riktigt sätt att långsiktigt angripa det här problemet, och det är att se till att vi har så få och så små transporter av olja och andra miljöfarliga ämnen som möjligt genom detta mycket känsliga område. Detta är också bakgrunden till det förslag som har förts fram i olika sammahang, att vi skulle skaffa oss oljeterminaler som är bättre belägna än Stockholms. Här har nämnts Nynäshamn i första rummet, och man kan väl i och för sig också tänka sig Kapellskär, om man behöver öka kapaciteten och ha transportmöjligheter norrifrån. Det är självklart att en sådan lösning av problemet tar en viss tid att verkställa, men jag tycker för min del att man borde ha som en naturlig utgångspunkt för arbetet med att minska riskerna för oljeskador i Stockholms skärgård att försöka minimera trafiken med olja och andra farliga ämnen genom skärgården så långt som det över huvud taget är möjligt. Sedan får man diskutera på vilket sätt man skall genomföra vidaretransporten. Man kan tänka sig att använda rörledningar eller järnvägsvagnar, men man kan också tänka sig sjötransporter med specialfartyg, t.ex. fartyg med dubbla skrov. Jag vill avsluta med att fråga kommunikationsministern om han ändå inte är beredd att se till att regeringen gör vad på den ankommer för att vi skall få en diskussion om en långsiktigt säker lösning av frågan om oljetransporterna in till Stockholm.

Herr talman! Jag tror det är ganska klart att man för en kortsiktig lösning kommer att satsa på en av de två lederna och göra den mera sjösäker. Jag vill också instämma med sjöfartsverkets nye chef i hans uttalande att det är lokala synpunkter, främst från lotsarna, som skall vara bestämmande för vilken led man skall satsa på och vilka förbättringar som skall vidtas. Ser man på detta på litet längre sikt är det klart att det som alltid är en fråga om kostnader. Jag delar uppfattningen att om man skall ha en hamn, så är antagligen Nynäshamn den bästa oljeimporthamnen för Stockholm, men vi får inte glömma att vilket alternativ vi än väljer, så blir det ganska dyrt om man skall transportera till endast en hamn. Man måste ju ersätta båttransporten med transport på antingen tåg eller långtradare. Jag kan nämna att det skulle bli 170000 transporter med långtradare. Och oljeimporten till Stockholm skulle motsvara 2 500 tåg. Naturligtvis kan man säga att det också beror på vilket energialternativ som Stockholm lokalt beslutar sig för. Bygger man i stället en hetvattentunnel från Forsmark, blir det här mindre aktuellt. Då skulle oljeimporten till Stockholm minska drastiskt med flera miljoner ton. Det hela är alltså en långsiktig fråga. Hamnkommunerna i Stockholms län har bestämt sig för att samordna sin politik. Även sjöfartsverket har lämnat ut en perspektivplan för hamnväsendet, så frågan behandlas också långsiktigt. Det väsentliga är emellertid att det kortsiktigt fattas ett beslut om vilken av de här lederna som man kan satsa på, så att det blir så säkert som möjligt i det korta perspektivet.
Herr talman! Det är mycket bra att det nu äntligen händer någonting, så att vi får en så säker farled som möjligt. Jag förmodar emellertid att inte ens Ulf Adelsohn kan garantera att vi får en farled, där det icke kan hända olyckor och där det icke kan inträffa oljekatastrofer. Så länge som vi har en omfattande oljetrafik, liksom också trafik med andra farliga kemikalier, in till Stockholm finns hotet mot skärgården kvar. Sedan är det väl alldeles givet att vilken lösning man än väljer när det gäller Storstockholms energiförsörjning kommer oljeanvändningen inom regionen att minska. Det kommer kanske att dröja särskilt länge, om man väljer ett så omfattande projekt som Forsmarksalternativet, som ju inte kan stå färdigt förrän kanske i början av 1990-talet. Trots detta är det givet att man på lång sikt kan räkna med mindre omfattande oljetransporter. Detta innebär emellertid inte att man får minska kravet på att de oljetransporter som ändå måste ske blir så säkra som möjligt och att transporterna genom Stockholms skärgård blir så obetydliga som det över huvud taget är möjligt. Därför är det, enligt min mening, viktigt att man redan nu sätter i gång ett planeringsarbete för att så snart som möjligt komma bort från den här trafiken, varvid man i första hand bör satsa på Nynäshamn som oljeimporthamn. Skulle man när det gäller Storstockholms energiförsörjning välja en lösning som innebär att man får i gång en metanoloch hetvattenproduktion i Nynäshamn, vilket också är aktuellt, är det klart att detta ytterligare skulle tala för den lösning som jag har förordat. Jag hoppas, som sagt, att kommunikationsministern är beredd att medverka i arbetet på att få till stånd en långsiktigt miljöriktig lösning och att man inte onödigtvis förhalar arbetet med frågan.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om det inte är lämpligast att statens haverikommission utreder omständigheterna kring det sovjetiska tankfartyget José Martis haveri i Stockholms skärgård. När en händelse av bl.a. detta slag inträffar föreskriver sjölagen att sjöförklaring skall hållas vid domstol för att klarlägga händelsen och dess orsaker. Har händelsen medfört stora förluster i liv eller egendom eller kan utredningen väntas bli synnerligen omfattande eller av invecklad beskaffenhet, kan regeringen förordna att händelsen i stället skall utredas av en särskild undersökningskommission. Ett exempel på detta är påseglingen av Almöbron för drygt ett år sedan. Oavsett vilken av utredningsmetoderna som används kommer rapporterna över utredningsresultaten att skickas till sjöfartsverket. Verket, som har det övergripande ansvaret för sjösäkerheten och farledsverksamheten, har då att vidta de åtgärder eller meddela de föreskrifter som verket anser behövs för att förhindra liknande olyckor. Jag anser inte att den aktuella grundstötningen är av sådan karaktär att en särskild undersökningskommission bör förordnas. Jag delar inte heller Birger Rosqvists farhågor att den fortsatta utredningen inom verket kan få en stämpel på sig att vara partisk. Jag kan försäkra Birger Rosqvist att jag med uppmärksamhet kommer att följa den fortsatta utredningen inom verket.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret och instämma i lyckönskningskören. Olyckan med José Marti är kanske den allvarligaste hittills i Stockholms skärgård. Hur mycket olja som kom ut och vad skadorna får för omfattning vet vi ännu inte. För ett par år sedan hände en liknande olycka med ett tankfartyg i Stockholm-Nynäshamnsområdet, nämligen med det ryska fartyget Tsesis. Flera saker i de båda fallen är likartade. Fartygen har gått på grund, vilkas läge i farvattnen inte varit kända. Grunden har varit okända på så sätt att de inte har markerats i sjökorten men kända på så sätt att de har upptäckts vid sjömätningar; sedan har de dock inte kommit med vid sjökortsframställningen. Uppgifterna har stannat hos ämbetsverkets sjökarteavdelning. Därför har varken lotsar eller fartygsbefäl fått vetskap om dem — inte förrän man gått på med fullt lastade tankfartyg. Det är, herr kommunikationsminister, i sanning en dyrbar och klumpig mätningsteknik. Det är att använda alltför bra lod — och detta har skett i ett land där man ibland med stora ord talar om sin sjömätningsskicklighet. Efter det att jag ställde min fråga har det framkommit ännu mer som talar för att denna olycka skall utredas av annan part än den huvudansvarige själv, dvs. haverikommissionen. Håller man på verket fast vid att man själv skall utreda ärendet gör man det bara värre. Det kan tyckas som om man vill dölja något. Ett av sjömätarna känt grund förblev okänt för dem som i sitt praktiska arbete är beroende av sjösäkerheten. Likheterna med Tsesisolyckan är stora. Den utreddes inom sjöfartsverket. Vad ledde detta arbete till? Blev det någon självrannsakan? Började man syna nya djupare farleder med utgångspunkt i tillgängligt mätningsmaterial? Tillställde man sin egen i farlederna verkande personal de handlingar som legat kvar i de administrativa byrålådorna? — Svaret blir rakt igenom nej. Efter Tsesisolyckan fick man dock betala ett skadestånd på 4,1 milj.kr., enligt rättens utslag. Och vi måste vara ense om, kommunikationsministern, att det finns något fel i det här systemet. Därför är det viktigt att alla omständigheter kommer fram — detta för att förhindra fler olyckor och för att ge ett större förtroende för sjötransporter längs våra kuster och i skärgården. Det finns ändå mycket positivt att säga om sjöfarten som transportmedel. Den fristående haverikommissionen bör i det läge som nu råder vara den mest lämpliga för att se närmare på dessa problem. Vi gör anspråk på att leva i ett rättssamhälle, och där skall ingen utreda eventuella egna fel och försummelser. När det gäller detta fartygshaveri i Stockholms skärgård, som har stora verkningar på miljön, bör omständigheterna prövas av en helt opartisk instans. Jag hemställer att kommunikationsministern omprövar sitt tidigare ställningstagande.

Herr talman! Man kan naturligtvis ändra på formerna för hur vi skall arbeta här i landet och säga att sådana här frågor inte skall ligga under sjöfartsverket. Man kan naturligtvis också ändra sjölagen och säga att sådana här frågor bör utredas av andra. Men det är inte så i dag, utan i dag har vi en sjölag som säger vem som skall utreda den här typen av frågor, och jag försöker att i kraft av min kompetens följa sjölagen. Det är nog ganska uppenbart att en sådan här fråga, med den handläggningsordning vii dag har, skall utredas av sjöfartsverket. Inte heller i Tsesisärendet, där det verkligen var mycket bråk, ansåg justitiekanslern, som särskilt utrett frågan, att verket skulle ha varit jävigt. Jag vill snarare säga att jag tycker att det är angeläget att sjöfartsverket med sin nya ledning nu får möjlighet att klart och entydigt reda ut det här. Vi är nog på det klara med, både herr Rosqvist och jag, att den kontakt som har förekommit mellan de olika informationsinnehavarna — lotsen och kartavdelningen — skulle ha varit bättre och att man bör se över den sidan av saken. Det arbetet pågår också inom sjöfartsverket. Sedan vill jag säga att jag inte har fått någon framställning om en haverikommission. Man har på sjöfartsverket klart sagt att man bedömer att verket bör utreda ärendet. Visserligen har chefen för haverikommissionen yttrat sig i tidningarna. Men jag är, med mitt sätt att arbeta, tacksam om generaldirektörer för verk som sorterar under kommunikationsdepartementet — om de har något att framföra i sakärenden — vänder sig till departementet i laga ordning och inte framför sina åsikter via tidningar. Jag har tyvärr ingen möjlighet att riktigt säkert veta hur jag skall handla i olika ärenden — om jag skall följa eventuella generaldirektörsuttalanden i tidningarna eller inte. Jag hoppas alltså att de, på det sätt som de skall göra, vänder sig direkt till departementsledningen.

Herr talman! Jag vill bara säga att den här olyckan är en direkt parallell till Tsesisolyckan. När det kommer en likadan olycka som den första, bör det väl vara tid att titta litet närmare på frågan. Beträffande vem som skall ta kontakterna och vem som skall utreda olyckan — haverikommissionen eller sjöfartsverket — så står det i förordningen att det är regeringen som skall förordna att händelsen och dess orsaker skall utredas av kommissionen. Jag är därför inte helt övertygad om att det är generaldirektören för haverikommissionen som skall ansöka om tillstånd att göra en utredning, utan det är regeringen som skall ta de initiativen. Ingenting hindrar heller att haverikommissionen kommer in nu efter sjöförklaringen. Vad jag skulle vilja trycka på här är att man inom det svenska sjöfartsämbetsverket har fått en stämpel på sig att man handlägger verksamheten på ett icke tillfredsställande, partiskt sätt. Sverige har ett internationellt anseende att slå vakt om, och det gäller gentemot andra länder som med sina fartyg har med svenskt farledsväsen att göra. Det gäller kanske också något som är ytterst angeläget för att hålla en hög sjösäkerhet, nämligen att man har ett förtroendefullt samarbete mellan den verkställande personalen i farledssäkerhetsarbetet, dvs. lotsarna, och den administrativa delen, sjöfartsverket. Det måste genomgående vara mycket noggranna kontakter mellan sjökarteavdelningen och trafikavdelningen inom sjöfartsverket och vidare ut till lotsarna. Om man från sjökarteavdelningen ligger och sjömäter och hittar grund men inte rapporterar dem, är hela sjömätningsarbetet onödigt. Riksdagen har anslagit stora pengar till att bygga nya sjömätningsfartyg. Men det är inte där som pluggen tycks sitta i detta fall, utan det måste vara vid framställandet av sjökort och rapporteringen ut till sjöfartsverket. Det är just detta som jag menar att en haverikommission skulle kunna ha synpunkter på.

Herr talman! I vad gäller haverikommissionen tycker jag att generaldirektörerna skall komma med sina önskemål direkt till departementet. Jag vet inte om tidningarna alltid har citerat helt korrekt. Jag tycker det är bra om man har en direkt kontakt mellan generaldirektörer och departementsledningar så att informationen inte sker via tidningarna. Det är riktigt att det är regeringen som har avgörandet. Vi har tolkat lagen på vårt sätt. Vi har inte heller fått någon framställan från sjöfartsverket — som kan ta initiativ. Det här fallet är egentligen inte särskilt komplicerat. I själva verket har fartyget gått på ett grund i ett område som är mellan 18 och 10 meter djupt. En klack som man känt till har inte varit utsatt. Det borde den ha varit. Det är fel att den inte är det. Sådana saker skall man se över. Vi skall också, som jag har sagt, se över formerna för informationsutbytet. Sedan vill jag säga att det är riktigt att proppen inte är på sjömätningssidan utan på kartsidan. När sjöfartsverket genom beslut av Sveriges riksdag utlokaliserades till Norrköping, förlorade man 90 96 av sina kartritare. Det har ännu inte gått att fylla de vakanserna. Det är speciella tjänster som kräver skickligt folk. Det är alltså riksdagsbeslutet om utflyttning av det statliga verket som gör att man släpar efter så oerhört på själva ritningssidan.

Herr talman! Det är just detta, herr kommunikationsminister, som jag tycker någon utanför verket stående skulle titta närmare på och komma med ett förslag om. Det skedde en olycka med Tsesis som berodde på att ett grund inte var utmärkt. Man trodde alltså att man kunde gå över det vattenområdet. Så var inte fallet. Likadant har det varit här i Stockholms skärgård. Det ligger en klack i farvattnet. Man har gått där med många fartyg tidigare, och de har gått klara, men då har man kommit en liten bit vid sidan om klacken. Ett fartyg är som bekant inte som ett tåg som går på räls, utan det kan komma litet grand åt ena eller andra hållet. I tjocka och dålig sikt är det svårt att avgöra ett fartygs exakta position. Det har efter Tsesisolyckan, som ju berodde på att ett fel som man hade gjort, inte kommit några som helst förslag från sjöfartsverket om hur man skall göra trafiken i skärgårdarna säker. Det är stora värden som står på spel i skärgårdarna. Det är inte bara fartygen det gäller utan också den skada som kan vållas genom att olja kommer ut i vattnet, och det var vad som hände i detta fall.
Herr talman! Det skall ju, som jag sade i svaret på den föregående frågan, komma ett förslag om farlederna i Stockholms skärgård. Det här grundet ligger inom det område som är utmärkt med 10-18 meters djup. Sedan kan man naturligtvis diskutera, om man i så fall skall gå med fartyg i den del av farleden som har mellan 10 och18 meters djup när fartyget har ett djupgående på 11,95, men jag tänker inte kommentera huruvida man bör göra det eller inte. Jag har stor förståelse för att man kan råka hamna utanför farleden, men vi skall inte glömma att detta grund på 11 meters djup ligger inom det område som är utmärkt med ett djup på mellan 10 och 18 meter. Uppfattningen att det grundet sedan också borde ha varit utmärkt delar jag också, men vi skall som sagt inte glömma detta självklara faktum.

Herr talman! Med anledning av utvisningsärendena rörande vissa palestinier med tidigare hemvist i Syrien har Per Arne Aglert frågat mig om jag är beredd att dels redovisa vilka principer som tillämpas vid utvisning enligt terroristlagen, dels medverka till att inga utvisningar sker i detta fall förrän klarhet har uppnåtts om deras säkerhet i Syrien. Syftet med terroristbestämmelserna, som sedan den 1 januari 1976 ingår i utlänningslagen, är att minska riskerna för terroristdåd i vårt land. Bestämmelserna riktar sig endast mot en viss kategori utlänningar, nämligen de som tillhör och verkar för en terroristorganisation och som antingen har begått eller kan antas begå en terroristhandling här i riket. Lagstiftningen innehåller med andra ord ett personligt rekvisit som innebär att terroristbestämmelserna endast kan tillämpas på utlänning som vid en individuell prövning har bedömts kunna komma att medverka till terroristhandlingar. I praxis har det personliga rekvisitet ansetts vara uppfyllt om utlänningen har en ledande ställning i terroristorganisation eller om han deltar mera aktivt i dess verksamhet. Däremot omfattas inte utlänning som endast är Nr 63 passiv medlem i organisationen i fråga. Vidare omfattas inte utlänning som tillhör en befrielserörelse som för en väpnad kamp som är begränsad till hemlandet eller dess gränstrakter. säkerhet i Syrien vill jag först erinra om att bestämmelserna om politisk asyl omfattar även en presumtiv terrorist. För en terrorist gäller alltså samma verkställighetsskydd som för andra utlänningar. De palestinier som nyligen har utvisats till Syrien har inte bedömts vara politiska flyktingar. Regeringen anser att de inte löper någon risk för förföljelse i Syrien vare sig på grund av sitt medlemskap i en terroristorganisation eller av andra skäl. Den terroristorganisation som palestinierna tillhör och verkar för har f. ö. sitt säte i Syrien.

Herr talman! Jag vill först tacka Karin Andersson för svaret på frågan. Det är nu drygt fem veckor sedan min ersättare i riksdagen, Per Arne Aglert, ställde sin fråga till Karin Andersson. Under de veckorna har vi i vårt land fått en principiell rättssäkerhetsdebatt utifrån just det fall som Per Arne Aglert tog uppi sin fråga, som alltså rörde de tolv utvisningshotade palestinierna i Uppsala. Det har också fattats ett regeringsbeslut som inneburit att fyra av de tolv palestinierna har utvisats. Enligt uppgift fattades det beslutet efter elva timmars föredragningar för invandrarministern, sex timmars föredragningar för utrikesministern och ett extra regeringssammanträde. Handläggningen av frågan har kritiserats av fristående debattörer och av en rad tidningar av olika politisk färg. Uppsalaadvokaten Peter Nobel, som har framstått som palestiniernas talesman, menar att det som skett strider mot Europakonventionen och överväger om klagomål skall anföras till FN-kommittén för mänskliga rättigheter. Nobel får stöd av bl.a. tf. professorn i offentlig rätt i Uppsala, Staffan Rylander. Den som utvisas som terrorist från Sverige får en stämpel på sig som gör att han är ovälkommen nästan överallt. Han kan drabbas av yrkesförbud eller utspärrning från utbildningsanstalter. Han blir känd hos antagonistiska extremistorganisationer och kan därigenom utsättas för livsfara. Allt detta gör att det är oerhört viktigt att allt görs för att inte terroriststämpeln med alla dess påföljder skall drabba oskyldiga. Lagstiftningen måste användas restriktivt och med uppbjudande av alla tillgängliga rättssäkerhetsgarantier mot misstag. I det här fallet har också enligt uppgift vissa dokument hemligstämplats, så att inte ens de terroristmisstänktas biträden — advokater med tystnadsplikt — fått ta del av dem. I de stora spionrättegångarna fanns det hemligt bevismaterial, som i hög grad handlade om Sveriges förhållande till främmande makter. Ändå ansågs det självklart att försvarsadvokaterna skulle få ta del av bevismaterialet. Man frågar sig vad den principiella skillnaden är mellan det hemligstämplade materialet från spionrättegångar na och det hemligstämplade material som det nu är fråga om. Man kan, herr talman, mycket väl avsky och fördöma terrorism och samtidigt slå vakt om rätten för människor att försvara sig mot misstankar om planerad sådan terrorism. I regeringens proposition 1979/80:96 föreslogs bl.a. att utlänningslagen skulle ändras så att ordet ”förhör” skulle utbytas mot begreppet ”förhandling”. Detta skedde för att markera att både utlänningens och myndighetens intressen skulle tillvaratas. Riksdagen anslöt sig till detta förslag, och en lagändring blev följden. Nu hävdar man med bestämdhet från de Uppsalaadvokater som företrätt palestiniernas intressen att någon förhandling i ordets egentliga mening inte har skett. Det vore värdefullt om Karin Andersson ville kommentera detta. Till sist vill jag också gärna ha ett svar på frågan om vem som har gjort bedömningen om de utvisades säkerhet i Syrien. Det gäller alltså Per Arne Aglerts andra fråga. Där har olika uppgifter förekommit, och det vore bra att få ett svar på den frågan.

Herr talman! Först vill jag säga att jag delar Jörgen Ullenhags bedömning av hur viktigt det är att man så långt det är möjligt är öppen i de ärenden det här gäller och även ser till att rättssäkerheten blir så stor som möjligt. Jag tycker att den debatt som har startat och som jag är säker på kommer att följa i fortsättningen är bra. Jag har ingenting alls emot att den äger rum. Jag tycker också, liksom Jörgen Ullenhag, att man skall vara så restriktiv som möjligt när det gäller att använda sig av en lag som har den särprägel som terroristlagen har. Detta har också regeringen haft som utgångspunkt för sina bedömningar i dessa frågor. Det ställdes en rad frågor till mig, och jag hinner väl inte svara på alla i detta anförande, men jag kanske får tillfälle att återkomma. Jörgen Ullenhags första fråga gällde de hemligstämplade handlingarna. Där ligger det till så att regeringen har rätt och möjlighet att hemligstämpla handlingar och undanhålla dem för en part i ett mål, om ett frisläppande vore till allvarlig skada för landets säkerhet eller berörde något annat sekretessintresse. I detta fall tar alltså sekretesslagen över utlänningslagen, där det står att den berörde skall få del av handlingarna. Skillnaden mellan spionrättegångarna och handläggningen enligt utlänningslagen är att en spionrättegång är just en rättegång, och där skall en part i målet ha rätt att ta del av alla handlingar. En handläggning enligt terroristlagen är ingen rättegång. Terroristlagen förutsätter inte att man skall ha begått något brott för att kunna utvisas. Jag hävdar alltså att regeringen har handlat riktigt och enligt lagen när man har hemligstämplat handlingarna. Eftersom min taletid nu är slut ber jag att få återkomma till de övriga frågorna i ett senare inlägg.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de kompletterande svaren, men jag tycker ändå att det kvarstår en del frågetecken. Jag tror att vi är överens om ganska mycket. Självfallet måste vårt land ha rätt att utvisa allvarligt misstänkta terrorister, under förutsättning att skälen bakom misstankarna är tillräckligt övertygande. Det är inte detta som saken gäller. Saken gäller självfallet inte heller vilken uppfattning man har i den svåra Mellanösternfrågan. Man kan mycket väl dela Sveriges officiella inställning — och det gör jag — men ändå vara kritisk till handläggningen av det här utvisningsärendet på principiella grunder. Diskussionen i dag gäller heller inte, vilket den till stor del gjort i massmedia, frågan om karaktären på organisationen PFLP-GC. Enligt min uppfattning är inte PFLP-GC den oskyldiga sällskapsklubb som en del tidningar har velat göra den till. Tvärtom har PFLP-GC knutits till avskyvärda terrorhandlingar. Man kan ha också den uppfattningen men ändå vara kritisk till handläggningen. Det är omöjligt för mig eller någon annan som inte har tillgång till materialet — det är just det som är knuten — att bedöma om regeringens beslut om utvisning är riktigt i sak. Jag utgår självfallet från att så är fallet. Det saken gäller är att de utvisningshotades juridiska biträden, enligt egen uppgift, inte har haft möjlighet att ta del av alla handlingar. På den punkten tycker jag fortfarande det kvarstår ett stort frågetecken. Det finns också andra frågetecken. Ett gäller den offentliga diskussion som ägde rum mellan rikspolischefen Holger Romander och justitiedepartementet. Det intryck man som vanlig tidningsläsare fick var att Holger Romander menade att den extra hemligstämplingen av vissa dokument stred mot lagstiftningen medan justitiedepartementets företrädare bestred rikspolischefens uppfattning. Om Karin Andersson har tid vore jag mycket tacksam för ett klargörande svar också på den frågan.
Herr talman! Jag vill först om igen hävda att regeringen handlagt ärendet helt i enlighet med lagen. De handlingar som ombuden och de inblandade har haft tillgång till i ärendet har varit av den art att de innehållit tillräckliga anklagelser för att ge underlag för det fattade beslutet. Att regeringen därutöver har haft andra handlingar, som ombuden inte tagit del av, har inte varit helt avgörande för ärendets utgång. Det är också så det skall vara. När det gäller Holger Romander och de uttalanden som tidningarna påstår att han har gjort har jag tagit personlig kontakt med honom, och han har försäkrat att han helt och hållet delar regeringens bedömning i den här frågan. Jag tycker det kändes skönt att få säga detta eftersom tidningarna inte vidarebefordrat rikspolischefens uttalande särskilt väl. Det är märkvärdigt att ett språkligt byte av ett ord i en lag skall kunna vålla så mycket missförstånd som det gjort här. Man har tolkat det på flera olika sätt. Det är väl jag själv som har bäst förutsättningar att tolka det, eftersom det är jag som lagt fram förslaget till lagstiftning. Jag försäkrar att när den språkliga förändringen gjordes var det för att få ett mer adekvat ord för det verkliga skeendet, nämligen att såväl ombud som parten själv skall vara med vid förhandlingen hos polisen. Det finns fler frågor — vi får se om jag hinner återkomma.
Herr talman! Jag har respekt för att det kan vara svårt att besvara alla de här oerhört viktiga frågorna på denna begränsade tid. Det kanske finns andra möjligheter att återkomma. Jag tror det är utomordentligt viktigt att vi får en fortsättning på den debatt som nu har startat. Sedan Per Arne Aglert ställde denna fråga i december har också andra riksdagsledamöter börjat intressera sig för frågan. I fredags ställde t.ex. Birgitta Dahl en fråga av följande lydelse: ”Är regeringen beredd att tillsätta en parlamentarisk kommission med uppgift att överväga om lagstiftning och praxis behöver förbättras i syfte att öka rättssäkerheten i frågor av denna karaktär?” Jag vill gärna, liksom Birgitta Dahl, ställa mig bakom den tanken. Sverige är ett rättssamhälle. Sveriges rättshjälp för utlänningar är ett internationellt föredöme. Det är utomordentligt angeläget att vi gör allt vi kan för att sträva efter maximal rättssäkerhet. Den målsättningen, i kombination med de frågetecken som jag fortfarande tycker kvarstår, gör det befogat att tillsätta en parlamentarisk kommission, som skall ha till syfte att öka rättssäkerheten. Jag tror att många människor skulle hälsa en sådan åtgärd från regeringens sida med mycket stor tillfredsställelse.
Herr talman! Jag delar helt åsikten att vi skall ha maximal rättssäkerhet vid tillämpningen av våra lagar — inte minst vid tillämpningen av den här lagen som är av så speciell karaktär. Jag vill också hävda om igen att regeringen följt de regler som gäller för lagens tillämpning. Jag har, som nyss nämndes, fått en fråga om en parlamentarisk kommission, och jag skall be att få återkomma och svara på den. Jag är inte beredd att svara på den frågan nu. Jag fick ytterligare någon fråga som jag inte hann besvara i mitt tidigare inlägg, men nu har jag faktiskt glömt vad det var. Jag kan bara sluta med att säga att jag tycker att vi skall fortsätta den här debatten. Och jag hoppas att debatten skall föras på ett konstruktivt sätt. Man skall inte blanda ihop kritiken mot handläggningen av det här ärendet och kritiken mot lagen. Man kan mycket väl vara kritisk mot lagen — jag har själv varit det tidigare. Jag har fortfarande den inställningen att den skall tillämpas restriktivt. Men jag vill samtidigt erinra om att riksdagen så sent som i maj i fjol, när man antog den nya utlänningslagen, utan erinran förlängde giltigheten av de gällande paragraferna rörande terroristärenden. Då fanns det ingen som sade någonting om det.